Fru talman! Alla är vi väl på det klara med att det har skett en kraftig stegring av hyrorna och av de kostnader som ytterst måste betalas av hyresgästerna antingen direkt på hyran eller via skattsedeln. Essen Lindahl har tagit upp problemet i sin motion liksom vpk har gjort i sin.

Såväl civilutskottets som näringsutskottets majoritet har avstyrkt, medan de socialdemokratiska ledamöterna i båda utskotten vill tillstyrka. Detta betyder emellertid inte att det råder någon skillnad mellan majoriteten och oppositionen när det gäller viljan att bemästra problemen med de stigande boendekostnaderna. Regeringspartiernas vilja torde inte kunna dras i tvivelsmål på denna punkt. Under den tid som de tre borgerliga partierna har haft ansvaret för bostadspolitiken har en rad åtgärder vidtagits, i första hand för att mildra byggprisutvecklingens effekter på boendekostnaderna. Tiden mellan de med hänsyn till kostnadsutvecklingen återkommande justeringarna av det s.k. lånetaket för statliga bostadslån har kortats ner. Lånetaket justeras numera sex gånger per år. Vidare har vid fyra olika tillfällen, senast 1979, lånetaket höjts utöver vad som har varit motiverat av kostnadsutvecklingen. Dessutom har den garanterade räntan för statligt belånade nyoch ombyggnader sänkts i två omgångar med sammanlagt 0,5 20. Och fr.o.m. den 1 juli i år gäller produktionskostnadsbelåning för statligt belånade nybyggnader av hus som upphandlas i konkurrens. Vid sidan av sådana åtgärder har också direkt prisreglerande åtgärder i form av prisstopp och skyldighet att anmäla planerade prishöjningar använts på framför allt byggnadsmaterial. Oron inför kostnadsstegringarna på boendeområdet har också lett till att ett flertal utredningar har påbörjats inom området. Dels påbörjade SPK en undersökning av entreprenadpriserna — en preliminär rapport har beräknats föreligga våren 1980, och jag har den här framför mig — dels har en sakkunnig utrett frågan om prisövervakning på boendeområdet. Enligt utredarens förslag bör en ökad prisövervakning på området komma till stånd som tar sikte på att påverka prissättningen inom områden av stor betydelse för de slutliga boendekostnaderna. Det gäller då särskilt entreprenadoch byggnadskostnaderna. Vidare har i dagarna en särskild utredare tillsatts för att kartlägga prisutvecklingen inom bostadsbyggandet under senare hälften av 1970-talet och dess orsaker. Att näringsutskottets majoritet nu avstyrker motionerna är således inte ett uttryck för en bristande vilja att försöka bemästra problemen med de stigande boendekostnaderna. Eftersom orsakerna till de stigande kostnaderna inte är tillräckligt kända, kan dock f. n. inte effektiva åtgärder sättas in. Nu har utredningar satt i gång med uppgift att kartlägga orsakerna. Det ligger då i sakens natur att avvakta resultat av det pågående utredningsarbetet. Alltnog har SPK lämnat en redovisning av priserna på byggmaterial, och det är alldeles klart att de ökade kraftigt mellan 1974 och 1979. Jag skall inte stå här och räkna upp hur mycket de har ökat i procent — utredningen finns tillgänglig — men när man lyssnar till en sådan här debatt får man ofta intrycket att byggentreprenörer och byggmaterialföretag har alldeles förfärligt stora nettovinstmarginaler. Byggmaterialföretag och byggentreprenörer arbetar inom en så att säga mindre konkurrensutsatt marknad. De är inte utsatta för någon internationell konkurrens. Då visar det sig att byggentreprenörer och byggmaterialföretag 1979 hade nettovinstmarginaler på 2,4 9o resp. 3 Zo. Verkstäderna hade nettovinstmarginaler på 5 26 och kemi och läkemedel på 4,9 20 — allt detta enligt Affärsvärldens statistik. Men som jag här har framhållit föreligger det ingen skillnad mellan reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattning. Vi är lika angelägna om en kartläggning härvidlag. Men erfarenheten visar att priserna, trots att vi har haft en nära nog permanent prisövervakning sedan 1970-talets början, under den här perioden stigit med 90 26. Med all respekt för de kunskaper man får genom prisövervakning och allt som händer när det gäller anmälning av höjda priser tror jag ändå inte att det är så enkelt. I vpk-motionen föreslår man prisstopp på olja. Det är emellertid inte mer än ett år sedan folkpartiregeringen, när denna satt i kanslihuset, inte medgav några prishöjningar för oljebolagen. Vilken enorm kritik fick vi inte utstå här i riksdagen från samtliga partier för att vi inte tillät oljebolagen att höja priserna! Man ansåg nämligen att vi inte fick in den kvantitet av framför allt villaolja som vi rimligtvis borde ha. Jag tycker att man skall ha det i åtanke när man diskuterar ett prisstopp på olja. Det är alltså inte mer än ett år sedan vi hade den debatten här i kammaren.

Fru talman! Sven Andersson hänvisar till de åtgärder som har satts in från regeringens sida för att mildra effekterna av den kostnadsutveckling som vi har haft på boendeområdet. Kostnadsutvecklingen här måste ju vara fullständigt oacceptabel när man måste sätta in sådana åtgärder — låt vara att de kommer för sent, att de inte är tillräckligt omfattande för att bostadskonsumenternas boendekostnader skall kunna hållas i schack. Det känns litet underligt att höra att byggnadsentreprenadföretagen inte har större avkastning än 2,4—3 Zo på sitt insatta kapital. Det är ju inte särskilt intressant att veta det, utan det intressanta är att veta varför vi har den kostnadsutveckling som vi har och vad som är orsaken till denna. Finns det overheadkostnader kvar i byggbolagen, som gör att man nu i samband med nyproduktion får betala väsentligt mer än som är rimligt? Det är den typen av frågor som här inställer sig. Vi kräver att man omedelbart tar itu med kostnadsutvecklingen. Vi kräver att man planmässigt skapar en prisövervakning, som gör det möjligt att få prisutvecklingen under kontroll. Hittills vidtagna åtgärder är helt otillräckliga. När det sedan gäller kunskaperna på området är det självfallet så att man aldrig kan bli klar om man skall avvakta alla utredningar. Men så mycket kunskaper om boendekostnadsutvecklingen har man i dag att nödvändigheten av direkta åtgärder framstår som något alldeles särskilt självklart. Det är sannerligen hög tid för den borgerliga regeringen att ge sig in i det. I andra sammanhang brukar det inte vara svårt att raskt fatta beslut. Det är bara några dagar sedan man undandrog utbildningen på konsumentområdet 800 000 kr. utan att ha gjort minsta lilla utredning, utan att ens ha diskuterat frågan med berörda parter. Men då gick det snabbt och bra att göra något. Kanske berodde det på att indragningen förmodligen drabbade LO kollektivet allra mest. Sedan är det ju intressant att konstatera att herr Bohman i finansplanen talar om balansproblemen i den svenska ekonomin. Han talar om bytesbalansen, budgetunderskottet, den kommunala sektorn och om svårigheterna i den utlandskonkurrerande sektorn, men icke ett ljud om balansproblemen på bostadsmarknaden.
Fru talman! Sven Andersson säger att det inte finns någon skillnad i viljan att bemästra boendekostnaderna mellan å ena sidan regeringen och å andra sidan oppositionen. Nej, det finns kanske inte någon skillnad i tal, men i handling är det en väsentlig skillnad i fråga om vilka åtgärder man vill föreslå och är beredd att vidta. Sven Andersson talade om de förbättringar som den borgerliga regeringen har genomfört och räknade upp justeringen av lånetaket och produktionskostnadsbelåningen. Båda dessa åtgärder är bra i och för sig, men de har inte betytt ett skvatt när det gäller det som har tagits upp och kritiserats i vpk-motionen och i den här debatten. Det har ingenting med den sidan av saken att göra, nämligen de höga byggnadsmaterialkostnaderna och de höga byggnadskostnaderna. Justeringen av lånetaket och produktionsanpassad belåning hjälper ju till att hålla kapitalkostnaderna nere, men det ger samtidigt möjligheter för dem som tjänar pengar på bostadsbyggandet i olika led att fortsätta att ta ut stora vinster. Även denna effekt finns alltså med.

Sven Andersson sade att orsakerna till ökningen av kostnaderna inte är tillräckligt kända. Det har även utskottet uttalat samtidigt som det har skrivit att det är angeläget att göra en kartläggning. Fru talman! Sedan 1972 känner jag till det här talet från utskottet och dem som yrkat avslag på vpk-förslagen i den här riktningen. Det har varit de obotfärdigas förhinder, det har aldrig varit tillräckligt utrett för att man skulle kunna ordentligt ta itu med byggmaterialproducenternas och byggherrarnas spekulation och stora vinster.
Fru talman! Även under den socialdemokratiska regeringens tid togs sådana här frågor upp. Då fick man alltid höra att de allmännyttiga bostadsföretagen inte har något s.k. profitintresse och att upphandlingen ofta sker i företag i vilka de kooperativa företagen är delägare. Men det är alldeles tydligt att prishöjningarna har varit mycket starka även där, så att det inte på något sätt föreligger någon skillnad i förhållande till de privata företagen. I den socialdemokratiska motionen och reservationen begärs det nu en skärpning av prisövervakningen och allt det som jag har redogjort för i mitt första inlägg. SPK har nu lagt fram en utredning om byggmaterialpriserna under åren 1974-1979, och man har tillsatt en utredare som särskilt skall undersöka boendekostnaderna. Detta borde rimligtvis vara till fyllest, men det är det naturligtvis inte, utan det heter att det är för sent, för litet, osv. I det här huset har det emellertid alltid varit så, att har man en utredning som tar fram underlag, innan man tillsätter den s.k. slutliga utredningen, brukar man vänta tills materialet kommit fram och utredaren börjat arbeta. Först sedan fattar man ett direkt beslut i utskottet. Denna praxis har vi tidigare arbetat efter, och jag förutsätter att det är en rätt hygglig praxis, som vi skall arbeta med här i riksdagen. Den här debatten kommer alldeles säkert att återkomma, och jag har egentligen ingenting att tillägga utöver det jag har anfört, men som jag tidigare sagt har vi haft prisövervakning och prisstopp på olika områden när det gäller både byggmaterial och dagligvaror. Tydligen har det dock inte hjälpt, utan den totala prisuppgången under 1970-talet har varit 90 96.
Fru talman! Utredningar och undersökningar har gjorts vid minst ett tiotal tillfällen sedan slutet av 1960-talet och under 1970-talet om de frågor vi här diskuterar, nämligen om orsakerna till kraftigt stegrade byggnadskostnader, om konkurrensen på byggmaterialmarknaden och om utvecklingen på det området. Samtliga de utredningarna och undersökningarna har klart visat vilka otillfredsställande förhållanden som råder på det här området. Och samtliga de utredningarna och undersökningarna har mer eller mindre klart förordat konkreta åtgärder i syfte att komma till rätta med de här problemen. Men sådana åtgärder har inte vidtagits. Varken den tidigare socialdemokratiska regeringen eller de borgerliga regeringar som har följt efter har tagit itu med detta ordentligt. Det hjälper inte att man håller på och pekar på att man har möjlighet till prisövervakning, att man har anmälningsskyldighet osv. Det hjälper inte, när man inte utnyttjar de möjligheterna, när viljan saknas att utöver ord göra någonting, att i handling ta itu med de olägenheter som finns. De olägenheterna leder till att bl.a. boendekostnaderna ständigt ökas, de leder tillatt kostnaderna ökar då det gäller byggen av gator och vägar, då det gäller offentliga byggnader — skolor och sjukhus osv. — som också påverkas av de ökade byggnadskostnaderna och de ökade priserna på byggnadsmaterial samt av att det praktiskt taget inte finns någon konkurrens på det här området. Det är de sakerna, fru talman, som man enligt vpk:s mening måste ta itu med. Låt mig sedan också säga att vpk inte har kritiserat någon regering för att den tillämpat prisstopp på olja under olika perioder. Sven Andersson sade att samtliga partier här har gjort det. Det är fel. Vpk har inte gjort det. Däremot var vi kritiska mot att folkpartiregeringen under en period släppte prisstoppet på den olja som används för uppvärmning av flerfamiljshus men behöll det ensidigt för den lätta eldningsoljan.

Fru talman! Det vore intressant ätt få en upplysning om när företrädare för de borgerliga partierna äntligen skall sluta att krypa bakom vad den socialdemokratiska regeringen eventuellt inte gjorde i början av 1970-talet och i stället försöka ta itu med dagens problem, i stället försöka göra någonting åt den kostnadsutveckling som, det har vi alla noterat, har tagit en ohygglig fart under senare år. Jag vill erinra om att vi har diskuterat den här frågan vid åtskilliga tillfällen. Jag var med i en debatt för några år sedan där det var fråga om att undersöka vad orsaken var till den oerhört stora uppgången på entreprenadprismarknaden på vårvintern 1977. Ni ville inte vara med då heller. Frågan är om ni verkligen vill vara med om att försöka komma till rätta med detta problem över huvud taget. Här finns kunskaper och utredningar i tillräcklig mängd för att man skulle kunna sätta i gång en planmässig prisövervakning av dessa kostnader för att se vad som är orsaken till att det går på detta sätt. Jag vill också hävda att det kanske inte alltid är praxis att vi vare sig i utskottet eller i kammaren avvaktar alla utredningar innan vi går till beslut, som jag sade förut. Det gick väldigt bra att dra undan 800 000 kr. för studier på konsumentområdet utan att man över huvud taget tog reda på vilka konsekvenser det för med sig. Det gick bra att dra in de pengarna utan en endaste liten utredning, utan att ens tillfråga dem som administrerar anslaget. Det var Sven Andersson med på, och det tycker han förmodligen skulle vara en god praxis. Jag skulle gärna vilja veta vad han menar med praxis när det gäller utredningar och möjligheterna att fatta beslut utan att ha ordentligt reda på vad det är frågan om.
Fru talman! Jag tror inte att Sivert Andersson skall dra alltför långtgående slutsatser av de beslut som tidigare har fattats vad gäller vissa anslag till konsumentverket och som han refererar till just nu. Men Sivert Andersson vill ha snabba beslut, och han är inte nöjd med att SPK nu har gjort en utredning och lagt fram sina synpunkter på orsakerna till prisutvecklingen på boendeområdet. Jag kan självfallet referera delar av denna utredning, om det på något sätt styrker Sivert Andersson. SPK kom fram till att mellan 1974 och 1975 ökade lönekostnaderna för industriarbetare med 125 20. Inom byggnadsindustrin ökade lönekostnaden totalt i samma utsträckning som för industrin i övrigt. För byggnadsindustrin gäller dock att lönekostnadsökningar var särskilt markanta perioden 1975-1979, medan de var särskilt kraftiga för övrig industri 1974-1975. Man talar också om att kraftiga prisökningar på byggmaterial skedde 1974 på grund av oljekrisen. Betydande stegringar av kostnaderna på energi och trävaror bidrog till stora prishöjningar 1976 och 1979. I utredningen redovisas också kostnadsökningarna. Allt detta material skall nu den särskilda utredaren som är tillsatt syssla med. Det visar väl att regeringen har ett väsentligt och stort intresse av att få reda på orsakerna till denna utveckling. Sedan skall vi inte glömma bort att det höga ränteläge som vi har i dag på ett avgörande sätt påverkar boendekostnaderna. Självfallet är det så, även om man på olika sätt genom de statliga räntesubventionerna försöker hålla räntorna nere.

Fru talman! Civilutskottet har avgivit ett yttrande med anledning av den socialdemokratiska motionen 1979/80:1507 av Essen Lindahl som behandlas i näringsutskottets betänkande 59. I motionen begärs att riksdagen skall ge regeringen till känna att snara initiativ bör tas från regeringens sida för att möjliggöra en intensifierad prisövervakning på boendeområdet, administrerad av statens prisoch kartellnämnd, SPK. Som framgår av civilutskottets yttrande har utskottet vid flera tillfällen under de senaste åren haft att behandla motioner i vilka begärts åtgärder för att öka kunskaperna om orsakerna till kostnadsutvecklingen inom bostadsbyggandet. BI. a. ansåg utskottet år 1977 att SPK borde kunna utföra undersökningar i fråga om anbudsnivåerna på byggnadsområdet. Bakom denna tilltro till SPK:s förmåga stod då hela utskottet. Vid de efterföljande behandlingarna i civilutskottet har utskottets majoritet från moderaterna, centern och folkpartiet avstyrkt socialdemokratiska motioner om konkreta krav på effektivare prisövervakning på boendeområdet och hänvisat till pågående arbete inom SPK om entreprenadpriserna avseende byggande och boendekostnader. Den borgerliga majoriteten såväl i civilutskottet som i näringsutskottet avstyrker bifall till motionen med motiveringen att SPK:s arbete bör avvaktas och att en av bostadsministern aviserad utredning om byggnadsprisernas utveckling bör beaktas. Låt mig nu konstatera att de direktiv som har givits för denna enmansutredare ingalunda gör det onödigt, överflödigt eller missriktat för riksdagen att ställa sig bakom kravet i den socialdemokratiska motionen.

Jag vill nämna att SPK:s styrelse vid sitt nästa sammanträde kommer att få ta del av en utredning om bostadsproduktionens struktur och kostnader . under senare delen av 1970-talet. Denna utredning är en del av den undersökning som socialdemokraterna har motionerat om sedan 1977. Jag skall inte, såsom utskottets talesman här gjorde, kommentera denna utredning, eftersom den ännu inte har underställts SPK:s styrelse. Det brukar inte vara vanligt att man offentliggör saker och ting, innan styrelsen har tagit ställning. Men jag vill redan nu säga att denna utredning visar att ytterligare kunskap om byggnadskostnadernas sammansättning och förändringarna av dem kan tillföras debatten om boendekostnaderna.

Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som har fogats till näringsutskottets betänkande. Ett riksdagens beslut i enlighet med reservationen ger alltså SPK en välmotiverad och mera central position när det gäller den prisövervakning på boendeområdet som är så ytterligt nödvändig i dessa dagar.
Fru talman! Till Maj-Lis Landberg vill jag säga att denna utredning inte är mera hemlig än att den har varit publicerad i byggbranschens olika tidningar. Där har jag studerat den, innan SPK tagit del av den. Det må i så fall vara mig förlåtet. Sedan vill jag bara yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Att journalister brukar publicera saker och ting och föra ut den i den allmänna debatten är en sak. Men vi i riksdagen och även regeringen brukar vara mycket missbelåtna med att man tar upp frågor, innan de olika styrelserna har behandlat det som skall behandlas först och främst. Därför är jag förvånad över att utskottets talesman gör så. Såsom ledamot av SPK:s styrelse har jag inte velat närmare kommentera uppgifterna i denna utredning, innan SPK:s styrelse har behandlat dem.
Fru talman! Vid närmare eftertanke finner nog Maj-Lis Landberg att det är tämligen svårt för riksdagens ledamöter att veta om resp. styrelse behandlat en rapport innan den publiceras. Och jag vill än en gång säga att det må väl förlåtas mig att jag tagit del av denna utredning i en tidning.

Fru talman! Näringsutskottets betänkande 1979/80:60 gäller fortsatt giltighet av lagen om styrelserepresentation för samhället i vissa aktiebolag och stiftelser jämte motioner. aktiebolag och stiftelser. Lagstiftningen ingick som ett led i en försöksverksamhet som syftade dels till att förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan företagen och samhället, dels till att bereda de anställda insyn och inflytande i företagen. 1976 förlängdes tiden för tillämpningen av systemet med offentlig styrelserepresentation med tre år. Samtidigt utvidgades lagens tillämpningsområde till att avse även aktiebolag med egen produktion samt ekonomiska föreningar. Den socialdemokratiska regeringen hade också för avsikt att utöka den statliga styrelserepresentationen till att omfatta 60 aktiebolag eller föreningar och högst 10 stiftelser. Trepartiregeringen som tillträdde 1976 anmälde i regeringsförklaringen att den inte tänkte sig den utvidgning av styrelserepresentationen som vi socialdemokrater ansåg vara så viktig. Fru talman! Det är mot denna bakgrund som vi socialdemokrater i näringsutskottet har reserverat oss till förmån för motionen 1979/80:960 av Lena Hjelm-Wallén m.fl. Det som socialdemokraterna anförde 1976 om aktiebolag med egen produktion bör enligt vår mening gälla Esselte AB. Ing-Marie Hansson kommer senare i debatten att belysa den marknadsdominans som Esseltekoncernen har på läromedelsområdet. Majoriteten i näringsutskottet gömmer sig bakom den utvärdering av försöksverksamheten med offentlig styrelserepresentation som f. n. pågår. Vi socialdemokrater menar att denna inte utgör något hinder för att riksdagen i dag uttalar sig för statlig styrelserepresentation i Esselte AB. Under den period som sådan styrelserepresentation har funnits i Esselte AB och inom andra statliga områden har såvitt vi vet inte något negativt framkommit. Tvärtom har det varit positivt med den ökade samverkan som den statliga styrelserepresentationen har inneburit. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Först vill jag deklarera att vänsterpartiet kommunisterna har för avsikt att stödja den socialdemokratiska reservation som är fogad till det här betänkandet. Vänsterpartiet kommunisterna har i många år krävt ett förstatligande av hela läromedelsproduktionen men i första hand av Esselte Studium AB. En gång i tiden hade också socialdemokraterna frågan om förstatligande på sitt program. Frågan har också aktualiserats vid — om jag inte missminner mig — den senaste partikongressen, men socialdemokraterna har nu släppt kravet på förstatligande av läromedelsproduktionen. Detta är beklagligt. Nu tar man ett halvt steg i rätt riktning när man föreslår statlig styrelserepresentation med bl.a. samma argument som vänsterpartiet kommunisterna har anfört för ett förstatligande, men jag tycker att socialdemokraterna tassar alldeles för försiktigt. Det konsekventa hade varit att yrka på ett förstatligande av Esselte. Läromedelsproduktionen har expanderat mycket kraftigt under senare år, och den styrs till övervägande del av privata vinstintressen. Den största koncernen är just Esselte, som svarar för över hälften av produktionen. Lärömedlen har en styrande roll i undervisningen, inte minst när det gäller undervisningens innehåll. Även om det är regering och riksdag som fastställer de utbildningspolitiska målen, är det alltså läromedelsföretagen som svarar för tolkningen av målen och som på det viset även styr undervisningen. Sedan kan man också notera att vinsterna för läromedelsföretaget Esselte är utomordentligt stora. Under första halvåret 1978 ökade Esselte sin vinst med över 40 Ze. Priserna i stort har ökat lavinartat på läromedel under de senaste åren — mellan 1970 och 1976 kan man notera en ökning med inte mindre än 50 96. Herr talman! Det framstår som allt nödvändigare att hela läromedelsmarknaden förstatligas och att man bör börja med just Esselte, eftersom det är det största företaget. Till slut vill jag än en gång beklaga att socialdemokraterna inte vågar eller inte vill kräva ett förstatligande, men jag noterar reservationen och kravet på styrelserepresentation som åtminstone ett fall framåt i den här frågan.
Herr talman! Jag vill till Inga Lantz säga att frågan om förstatligande har inte med den här propositionens och motionens behandling att göra. Vi har i dag att ta ställning till regeringens proposition 112 om fortsatt giltighet av lagen om styrelserepresentation. Det är där vi har haft avvikande mening. Frågan om förstatligande kan tas upp i ett annat sammanhang.

Herr talman! Huvudärendet i näringsutskottets betänkande nr 60 är regeringens förslag att förlänga lagen om styrelserepresentation för samhället i vissa aktiebolag och stiftelser i två år. Birgitta Johansson har ju tidigare redogjort för bakgrunden till den här lagstiftningen. Motivet för en förlängning är att lagen avser en försöksperiod och att en utvärdering skall genomföras innan vi tar slutlig ställning till hur lagstiftningen i framtiden skall utformas. En utredare håller på att utvärdera lagen, och förslag väntas under hösten detta år. Utredningen sker i kontakt och samråd med partierna. Det finns därför möjligheter för partierna att framlägga sina synpunkter på hur frågan bör hanteras framöver. Jag vill betona att utskottet är enigt i den här frågan; även Birgitta Johansson stöder således utvärderingen. Därför är det inkonsekvent att, som det görs i reservationen, begära ett omedelbart ställningstagande i ett enda fall. I anslutning till propositionen behandlas två motioner väckta under den allmänna motionstiden. Den ena tar upp frågan om kommunal styrelsere presentation i ortsdominerande företag. Utskottet är enigt om att avstyrka den motionen. Vi anser att det finns risk för att ortsdominerande företag kan komma i gynnad ställning gentemot andra företag i kommunen. I den andra motionen yrkas att statlig styrelserepresentation införs i Esselte AB. Den motionen har följts upp i en reservation. Den statliga styrelserepresentation som tidigare har förekommit i företagets dotterbolag har kommit till ganska spontant — vi har i utskottet fått en redogörelse för hur det gick till. Representationen tillkom i samband med en överlåtelsetransaktion där det var fråga om vissa realisationsvinstbeskattningsfrågor. Det säljande företaget fick vissa förmåner av den dåvarande finansministern mot att staten fick representanter i styrelsen. Det var en helt informell transaktion, och den föranledde inte några krav på ändring vid bolagsstämman vare sig när representanterna kom in eller när de lämnade företaget. De var valda av bolagsstämman på samma sätt som övriga styrelseledamöter. Det finns ingen anledning att bryta ut denna fråga och införa statlig styrelserepresentation i ett enda företag. Utskottsmajoriteten anser att resultatet av utvärderingen måste föreligga innan vi tar ställning till en ändring eller en utvidgning av lagen.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
Herr talman! Vi har i vår reservation påpekat att Esselte har en dominerande ställning inom ett så viktigt område som läromedelsproduktionen och att det därför är viktigt att staten får insyn i företaget. Vi måste kunna bevaka fackliga krav som det socialdemokratiska partiet har drivit en lång tid tillsammans med fackföreningsrörelsen, där både LO och TCO står bakom kraven. Det har tidigare funnits statlig styrelserepresentation i företaget, och hade den socialdemokratiska regeringen fått fortsätta efter valet 1976 hade den representationen utvidgats. Vi talade också då om att kravet gällde företag som har en egen produktion, och det har Esselte i allra högsta grad.
Herr talman! Det förhållandet att företaget är stort på läromedelsområdet är inget särskilt skäl. Man skulle kunna plocka fram många företag som är ganska dominerande på sina områden. Det skulle få oefterrättliga konsekvenser om vi, så fort vi hittar ett sådant företag, skulle kräva statlig styrelserepresentation. Vi finner det viktigt att försöksverksamheten med offentlig styrelserepresentation utvärderas. På grundval av den utvärderingen får vi sedan bedöma vilken ställning vi skall ta till frågan. En offentlig styrelserepresentation skulle f. ö. knappast lösa problemen. Det finns andra vägar att gå om man vill hainsyn i företaget — de anställda har också möjlighet att påverka företaget — och kunna påverka utvecklingen. Esselte är ingalunda utan konkurrens; det finns ett statligt företag på området, och dessutom finns det många mindre företag som på sina specialområden är konkurrenter till Esselte. Det är fel som Birgitta Johansson sade i början, att majoriteten gömmer sig bakom en utredning. Vi tycker att innan man gör sådana inhopp som man gjorde tidigare under 1970-talet bör frågan utredas ordentligt. Jag vill också säga ett par ord till Inga Lantz.
Repliken kan endast avse Birgitta Johanssons anförande.
Herr talman! Jag vill till Johan Olsson säga att vi anser detta inflytande vara väldigt viktigt. Det är i alla fall allmänna medel som används i detta företag. Det är mot den bakgrunden vi skrivit reservationen. Johan Olsson pratar också om den utredning som pågår. Den var utlovad till förra våren om jag inte misstar mig. Såvitt jag vet finns det mest positiva erfarenheter att få fram om styrelserepresentationen både inom statliga företag och inom de privata företag som med lagens hjälp har fått styrelserepresentation. Vi finner det litet märkligt att man måste ta så lång tid på sig.
Herr talman! Det tog kanske litet lång tid innan utredningen blev tillsatt. Den började sitt arbete i slutet av förra året. Men organisationen fungerar ju t. v. som den tidigare var inrättad, så det blir inget avbrott i verksamheten under den tid utvärderingen blir klar och nya förslag läggs fram.

Herr talman! Frågan om statlig styrelserepresentation eller inte rymmer, som framgått av debatten, många aspekter. Samhällets behov av insyn och inflytande i företagen är särskilt belysande om man ser närmare på företaget Esselte. Först och främst bör Esseltekoncernen granskas därför att den är så dominerande inom branschen. 1976 svarade Esselte ensamt för en tredjedel av den totala läromedelsmarknaden. De fyra största företagen svarade då för 76 90 av den totala försäljningen av läromedel i Sverige. Esseltekoncernen dominerade helt marknaden med inemot hälften av den totala försäljningen. Statens prisoch kartellnämnd, SPK, har i sin utredning, vilken presenterats i Prisoch kartellfrågor 1979 nr 3-4, granskat bokförlagens genomsnittliga koncentration. Av utredningen framgår att Esselte AB är den största förlagskoncernen med elva bokutgivande förlag. Under åren 1970-1978 gjordes de mest omfattande företagsköpen av Esseltekoncernen, och de har ökat sin andel i branschen. Man har också, enligt SPK:s utredning, konstaterat att företagskoncentrationen är så stor inom läromedelsmarknaden att denna kan betraktas som fåtalsdominerad. Ett fåtal större företag dominerar också försäljningen av lekmaterial till förskolorna, och däribland finns Esselte. Esseltekoncernen är ett av Sveriges mest lönsamma företag. Läromedlen köps nästan uteslutande av kommuner och landsting. De bekostas alltså av samhällsmedel. Kostnadsstegringen på både läromedel och lekmaterial har, som de flesta kommuner erfarit, varit mycket högre än den genomsnittliga kostnadsökningen de senaste åren. Läromedlen är av stor betydelse för att förverkliga de målsättningar för utbildningen som samhället fastställt. Att pröva alternativa läromedel och vägar att nå kunskap har vi betonat som en viktig målsättning. Man kan faktiskt diskutera valfriheten i de färdiga läromedelspaket som de dominerande företagskoncernerna distribuerar inom läromedelsmarknaden. Det är tveksamt vilken återverkan läromedelspaketen får på individualiseringen. Undervisningen skall ju leda till kunskap och aktivera eleverna. Datautvecklingen vill jag också nämna. Den kommer att vara mycket snabb på det här området. En utveckling med möjligheter att beakta vårt svenska kulturarv och vårt svenska språk är något som vi måste slå vakt om. Enligt uppgift förekommer det redan i dag att läroböcker i svenska trycks i Hongkong. Ett multinationellt företag dominerar vår svenska läromedelsmarknad. Det är faktiskt inte oväsentligt att vi får statlig styrelserepresentation i Esselte AB. Det finns dessutom en speciell anledning till att jag tar till orda i detta ärende. Som jag tidigare nämnde är Esseltekoncernen ett av Sveriges mest lönsamma företag. Koncernen har också haft en enhet i Gävle. Det ursprungliga företaget där startade på 1800-talet. Genom företagsköp och samgående mellan företag kom det så småningom att tillhöra Esseltekoncernen. Man byggde en fabrik 1969, som invigdes med pukor och trumpeter av dåvarande landshövdingen Jarl Hjalmarson. Koncernens representant fil. dr Carl M:son Mannerfelt betecknade nybygget av fabriken som en länk i den pågående moderniseringen av Esseltekoncernen som helhet. Han ansåg att det fanns flera skäl som talade för Gävle:tradition, arbetskraft, personligt initiativ. Det dröjde inte länge förrän det läckte ut uppgifter i lokalpressen om att det pågick diskussioner om att lägga ned fabriken i Gävle. Kommunen tog därför kontakt med företaget för ytterligare information. Företaget meddelade då att enheten med största sannolikhet gick mot en nedläggning. Kommunen ville att fabriken skulle drivas vidare i samma omfattning som tidigare med hänsyn till samhällsansvaret, satt i relation till koncernens totala lönsamhet. Det besvärliga arbetsmarknadsläget i kommunen åberopades också. Vid överläggningar mellan kommunen och företaget framkom att koncernen totalt hade stora medel till sitt förfogande att investera i lämpliga objekt. Företaget kunde emellertid inte finna något lämpligt objekt, varför kommunen försökte hjälpa företaget till en lösning genom att tillsätta en konsult med uppgift att arbeta med den här frågan. Det kan också nämnas att strax innan hade koncernen köpt in det amerikanska företaget Dymo och borde ha haft möjligheter att överföra lämplig produktion kanske utomlands ifrån till Sverige eller mellan sina Det lyckades inte den av kommunen tillsatta konsulten att under några korta sommarmånader klara av den här uppgiften, och efter ett utdraget bråk och under protester från kommunen och facket lades fabriken ned. Många av de anställda var äldre arbetskraft utan utsikter till nytt arbete. Många har bara förtidspensioneringen att vänta på. Personalen känner sig överkörd, grundlurad och utnyttjad av det stora företaget. I den situationen togs ärendet upp av kommunfullmäktige i Gävle, och en rekommendation utfärdades till kommunens förvaltningar att undersöka vilka andra möjligheter det fanns att inhandla läromedel och lekmateriel från andra företag och alltså inte vända sig till Esselte. Den rekommendationen har vi också delgivit andra kommuner. Sedan har Esselte stämt Gävle kommun för detta. Jag vill också säga här i kammaren att i den rekommendationen instämde samtliga partier i kommunfullmäktige utom moderaterna, som hellre ville slå vakt om företagets rätt att avskeda och fritt hantera de anställda. Alla de övriga partierna ansåg att företagets sätt att hantera de anställda inte överensstämde med social hederlighet. Dessutom var det ju fråga om ett företag som producerar läromedel och alltså framställer produkter som kommuner och landsting köper. Jag vill rikta mig till Johan Olsson, eftersom han sade att de anställda har möjligheter att påverka företaget. Jag kan försäkra Johan Olsson att de anställda har fört en facklig kamp under flera år för att rädda sysselsättningen, för att diskutera med företaget, för att presentera alternativa förslag och för att ge konstruktiva lösningar. De hart.o.m. fått gå in och hjälpa till med kostnadsberäkningar och kostnadsanalyser av en fortsatt drift och därvid fått tillrättalägga de av företaget presenterade redovisningarna. Det finns ingen möjlighet att föra en diskussion med företag som hanterar frågorna som Esselte gjort. Det är alltså tre faktorer som jag vill åberopa som skäl för att få statlig styrelserepresentation i Esselte. Dels producerar företaget läromedel som är viktiga för genomförandet av skolans målsättning, dels vänder man sig till kommuner och landsting — det är alltså samhället som svarar för inköpen —, dels är det en bransch vars utveckling kraftigt påverkas av datoriseringen. Det vore av stort intresse att få insyn i den eventuella strukturomvandling som här hastigt kan komma att ske. Slutligen har företaget visat ett mycket dåligt socialt ansvar samtidigt som det är marknadsledande på ett område som i det närmaste är helt inriktat på den offentliga sektorn. Jag anser alltså att Esselte AB bör ha en statlig styrelserepresentation.

Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in i debatten om de problem som Gävle stad och politikerna där haft med det aktuella företagets anläggning. Jag vill bara konstatera att de anställda ändå har haft möjlighet att driva sina synpunkter, och det har de gjort. De har också haft möjlighet att använda konsulter. Jag beklagar att man inte nått samstämmighet i de här frågorna. Det visar väl också på svårigheten att lösa de här problemen via en statlig styrelserepresentant. Jag kan inte finna att det på något sätt skulle ge bättre förutsättningar att lösa problemen. Jag tror tvärtom att det skulle kunna medföra ytterligare problem. Anledningen till att man vill ha till stånd en utvärdering är att det obestridligen också finns vissa problem med statliga styrelserepresentanter i företag. Därmed skapar man en viss osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan enskilda företag och samhällets organ. Det är en sak värd att se över. Jag tror det är väldigt viktigt, inte minst i ett sådant här fall, att man har en klar ansvarsfördelning, så att man också kan lägga ansvaret där det hör hemma, utan att blanda in olika myndigheter eller intressen. Jag är övertygad om att utvärderingen kommer att belysa de här frågorna. Sedan kan det vara skäl att så småningom ta upp en ny debatt i denna fråga.

Herr talman! Vi hotas i Sverige alltmer av en sammanblandning av statliga och privata intressen, en förhandlingsekonomi där företagsledare, fackliga funktionärer, statliga tjänstemän och politiker gör upp i slutna rum. När staten genom bidrag, krediter och olika typer av stöd dirigerar företagens verksamhet försvagas konsumenternas ställning. Vad som produceras blir inte längre beroende av de många konsumenternas val utan av förhandlingar mellan stat och företag. Detta gäller i hög grad näringspolitiken under de senaste dryga tio åren. Det är detta som brukar kallas myglingsekonomi. Med mygel menas här inte oegentligheter utan att beslut fattas i slutna rum. Statsmakt och företag blir ömsesidigt alltmer beroende av varandra, och det blir oklart vem som har ansvaret för vad. För utomstående kan det bli omöjligt att riktigt förstå och reda ut orsakssammanhangen inom en härva av politiska underhandsuppgörelser och ett innystat trassel av subventioner. Det som redovisats i näringsutskottet om styrelserepresentationen i Esselte är ett utmärkt exempel på detta. Gunnar Sträng bytte en skattelättnad mot en statlig styrelserepresentation. Den viktiga debatt som ständigt måste föras mellan företagsintresse och samhällsintresse blir i myglingsekonomin ett stilla mummel över sammanträdesborden och inte något för massmedia och medborgare. Det blir t.ex. långt svårare för företagare att kritisera en regerings ekonomiska politik när företaget blir alltmer beroende av beslut av politiker. Och det blir också svårare för politiker att i efterhand gripa in och korrigera inom företagssektorn när statliga representanter suttit med och beslutat i styrelserna. Därför är folkpartiets inställning att statlig styrelserepresentation inte bör förekomma i industriföretag och att den bör avskaffas i investmentbolag och banker. Vi har ingen anledning att motsätta oss att försöksverksamheten fullföljs, men folkpartiet kommer också i fortsättningen att vägra nominera representanter till statliga styrelseuppdrag i banker och investmentbolag. Nu behandlar vi också en socialdemokratisk motion och reservation om att staten bör tillsätta en styrelserepresentant i Esselte — ett av våra största massmedieföretag. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt 1975 med stor majoritet att uttala sig för en socialisering av läromedelsmarknaden. Det kravet för socialdemokraterna försiktigtvis inte fram i riksdagen, utan man nöjer sig med att vilja ha en statlig representant i det största läromedelsföretaget. På läromedelsområdet är Esselte stort — men det finns ett framgångsrikt statligt förlag med en växande marknadsandel och en rad mindre förlag. Jag undrar, Birgitta Johansson och Ing-Marie Hansson: Vad finns det för skäl till att ägarna till ett av förlagen på marknaden — det statliga Liber — skall få tillsätta en styrelserepresentant i ett annat förlag — om man inte vill ha en ökad statlig dominans, om man inte vill ta de första små stegen mot ett statligt läromedelsmonopol? På få områden är en socialisering och en centralisering så olycklig som när det gäller läromedel. Socialisering här innebär ju ett system där allt fler elever i skolorna ges en och samma version av verkligheten. Men verkligheten är aldrig entydig. Urval av fakta blir präglat av de värderingar, de kunskaper och den personliga bakgrund den som väljer har. Utsiktspunkten präglar den bild som förmedlas. Därför är det i ett demokratiskt samhälle viktigt att skolan förmedlar flera bilder, att alla klassrum inte blir identiska. Skall skoldemokratin— inflytande för lärare och elever över undervisningssituationen — bli någonting mer än en fras som är avsedd för högtidstal, då måste det också finnas fler alternativ i själva undervisningen, och flera förlag skall kunna konkurrera om att producera och sälja läromedel. Dessutom och till sist: Esselte är ett massmedieföretag. Det ger ut läroböcker och skönlitteratur, det utvecklar nya medier. Ser man inte på socialdemokratiskt håll någon fara i att skapa en statlig inblandning i just det företaget? Ser man inga principiella hinder för att riksdagen skall gå in och besluta att staten skall sätta in representanter i ett företag som har betydelse för den fria opinionsbildningen?
Herr talman! Jag tycker att Olle Wästberg i Stockholm ser den här frågan alldeles för ensidigt.

Det är inte innehållet i läromedlen, Olle Wästberg, som avgörs genom en styrelserepresentation, och det är inte en socialiseringsdebatt vi för här i dag, utan det är fråga om att i ett företag, som är i hög grad dominerande på en marknad inom samhällssektorn, skapa en dialog via en statlig styrelserepresentant. Det är väldigt lätt att se positiva möjligheter i detta. Varför skall en statlig styrelserepresentant inte kunna vara en tillgång för företag när det gäller utveckling och kreativitet?
Fru talman! Till Olle Wästberg i Stockholm vill jag säga att det är beklagligt att en folkpartist blandar ihop detta med statlig styrelserepresentation och statligt ägande. Olle Wästberg hänvisade också till ett beslut på vår partikongress 1975. Jag vill säga honom att vårt parti självt må besluta om när vi skall lägga fram förslag i frågor som vi anser viktiga. Vi tar dem i en viss turordning, och den bestämmer vi själva.

Herr talman! Ja, Birgitta Johansson, precis så är det. Birgitta Johansson hänvisar till den socialdemokratiska partikongressens beslut 1975 om en socialisering av läromedelsbranschen, men säger att socialdemokraterna själva bestämmer när de lägger fram sina förslag i riksdagen. Man tar dem i en viss turordning. Ja, just det. Nu kräver man alltså statlig styrelserepresentation i Esselte. Man tar en sak i sänder, i en viss turordning! Bakgrunden är just detta beslut om en socialisering av läromedelsbranschen. Att, som man vill, låta ägaren till ett av de förlag som finns på läromedelsmarknaden, dvs. det statliga förlaget, tillsätta representanter i ett annat förlag, minskar självfallet konkurrensen. I stället borde man gå den andra vägen när det gäller styrelserepresentanter, dvs. minska sammanblandningen och överväga förbud för konkurrerande företag och konkurrerande ägargrupper att ha representanter i varandras styrelser. Ing-Marie Hansson säger att man bara vill påverka målsättningen med läromedelsproduktionen genom styrelserepresentation, inte själva innehållet i böckerna. O.K. för det, men målsättningen med läromedelsproduktionen är nog så viktig om vi vill åstadkomma konkurrens på marknaden och valfrihet mellan olika slag av läromedel. Vi skall se till de positiva möjligheterna med styrelserepresentation, säger Ing-Marie Hansson vidare. Ja, det är säkert väldigt ofta positivt för ett företag att ha en statlig styrelserepresentant. Denne blir ju uppknuten av de beslut som fattas. Men det negativa är ju just att statlig och privat makt flätas samman, att det inte längre går att definiera var den enes ansvar slutar och den andres börjar. Vi som har ett demokratiskt ansvar inför våra väljare borde vara angelägna om att den sammanblandningen av olika maktcentra i samhället inte fortsätter.
Herr talman! Att få möjligheter att vara med och diskutera en eventuell uppläggning eller avstämning med en av riksdagen fastställd målsättning för hela utbildningen är väl en viktig länk i det hela. Men, som jag tidigare sade, många andra faktorer hör också till bilden. Jag talade om datautvecklingen och inte minst om det väldigt dåliga sociala ansvar som det här marknadsdominerande företaget har haft. Här satsar samhället stora pengar på att utveckla företagsenheter. Men vad händer? Jo, företagen missköter sig, försöker inte upprätthålla sitt ansvar trots mycket god lönsamhet. Esselte var vid senaste undersöknings tillfälle det näst lönsammaste företaget i Sverige. Trots en stor koncernledning lyckades man inte upprätthålla sysselsättningen vid den här enheten. Vad hade en statlig styrelserepresentant inneburit i det läget? Jo, vederbörande hade kunnat påverka underlaget för besluten och bidragit till en bättre dialog mellan de berörda. Jag tror inte på illvilja från något företag. Här måste det vara möjligt att öka samhällsansvaret också inom företagen. En länk i kedjan kunde vara en statlig styrelserepresentant.

Herr talman! Som industrigren är gummiindustrin liten sett i absoluta och relativa tal. Men som leverantör av nyckelkomponenter i det svenska samhället är den stor. Tyvärr tycks näringsutskottet ha tagit starkt intryck av litenheten. Kanske kan det förklara den nonchalanta tonen i näringsutskottets betänkande 61. Man kan nästan läsa mellan raderna att utskottet tycker att motionerna är onödiga, att det egentligen saknas analys och argument för de intagna ståndpunkterna. så att jag vågar påstå att utskottets skrivning i vissa stycken är vårdslös och att de båda yrkanden som i vart fall finns i den motion som bl.a. jag står bakom knappast har förts över i utskottets hemställan. Trots det har utskottet gett sig ut för att ha gjort ett gott och heltäckande jobb, komplett och fullständigt. Man säger nämligen på s. 3: ”TI det följande redovisas pågående utredningsoch forskningsarbete samt det aktuella läget jämte riksdagsdebatter under riksmötet 1979/80 beträffande de företag som berörs i motionerna.” Motionerna gäller som sagt gummiindustrin som sådan, men trots det tar man konkret bara upp tre företag. Vissa fakta utelämnas, vilka i många fall självfallet är båda korrekta och aktuella. Det gäller t.ex. uppgiften att mer än en fjärdedel av antalet sysselsatta inom näringen helt försvunnit under 1970-talet. Andra fakta är inaktuella, trots att de beskriver ett mycket färskt skeende. Dess värre fattas också många fakta. Inom gummiindustrin händer det nämligen väldigt mycket och det händer snabbt. Därför får vi som motionärer många och fina argument som talar för ett bifall till motion 392, som skrevs under i januari Låt mig, herr talman, beskriva vad som hänt efter den allmänna motionstidens utgång. I betänkandet behandlas tre företag. Detta faktum föranleder frågan om utskottet anser att gummiindustrin i verkligheten bara består av dessa tre företag — så är det ju inte. Visserligen domineras branschen av ett fåtal företag. Men är branschen, mätt i antalet företag, verkligen så liten som näringsutskottet tycks tro — eller som man kanske skulle önska? Man måste nog vidga perspektivet något. För att göra det enkelt kanske vi skall se på de stora företagens situation, som ju är stilbildande. Man brukar då se på de åtta största företagen, vilka i runda tal svarar för fyra femtedelar av produktionen och för tre fjärdedelar av sysselsättningen. Med den här gruppen av åtta töretag har efter den allmänna motionstidens utgång hänt följande: I ett fall har man gjort en ombildning och en utbrytning. I tre fall har man sålt företaget. Nedläggningsförhandlingar pågår när det gäller ett företag, och ett annat företag hotas av nedläggning. Jag noterar här att för två av de tre företag som skall försäljas har köpen av allt att döma inte kommit till stånd därför att man är intresserad av att komma i åtnjutande av s.k. förlustavdrag. Väldigt mycket har alltså hänt, och sammantaget leder detta mig fram till uppfattningen att det är synnerligen förvånansvärt att näringsutskottet inte kan ställa upp bakomrdet i och för sig försiktiga kravet på ett program för den svenska gummiifdustrin. När man läser utskottsbetänkandet kan man fråga sig vad näringsutskottet i stället vill göra. Ja, sammanfattningsvis och i bästa fall kan man tolka det som att man delvis är förstående men att man definitivt inte vill göra någonting. Betänkandet innehåller ingenting offensivt och ingenting konkret. Vad hänger man då upp de här mycket inaktiva besluten på? Beträffande Goodyear talar man vänligt om att frågan om en eventuell nedläggning bör granskas från beredskapssynpunkt och att granskningen nu sker inom regeringskansliet. Men man avstår, herr talman, från att kommentera den bedömning som ligger i botten, nämligen ÖEF:s bedömning, som har lämnats under maj månad i år. I den utgår man från att Goodyear i Norrköping inte finns kvar som en producerande enhet. Då kan man ju fråga sig: Vad är utskottets förutsättningar då värda? Granskningen är gjord och utskottets ord betyder förmodligen ingenting. Beträffande Firestones i Viskafors säger man att sysselsättningen har tryggats genom att anläggningen sålts till Hexagon AB. I nästa mening skriver emellertid utskottet att Hexagon ”beräknar att genom tillverkning av industrigummi kunna bereda de anställda fortsatt sysselsättning”. Utskottets ”tryggande” har snabbt förbytts i ett ”beräknande”, ett beräknande som i och för sig kan inge hopp, men som jag tror till allt för stor del vilar på mycket lösa antaganden. I och för sig ser det vackert ut, men hur kommer framtiden att bli? När det gäller Firestones fabrik i Borås talar man mycket vackert om att målet är att finna en köpare som kan överta produktionen, innan de anställda sägs upp. Det är ett vackert mål som har funnits en tid. Frågan är bara hur vackert de anställda tycker att det uppsatta målet är någon gång i augusti i år. Man har nämligen varslats om uppsägning vid den tidpunkten. Beträffande Tretorn AB, som är det tredje företaget som diskuteras, säger man att stöveltillverkningen har tryggats genom tillkomsten av det nya bolaget. Detta sägs i utskottsbetänkandet på s. 12, andra stycket, första meningen. I sista meningen i samma stycke finner utskottet ”att sysselsättningen och försörjningsberedskapen vid Tretorn i Helsingborg f. n. tycks vara tryggad”. Skillnaden mellan den första och den sista meningen i det här stycket är ju uppenbar. ”Tycks f. n. vara tryggad” är inte detsamma som ”tryggad”. Dessutom bollar man med olika beteckningar: Tretorn AB, Tretorn i Helsingborg och mittemellan dessa två Stövel AB Tretorn. Det hela är, enligt min mening, mycket rörigt och oklart, och inte tycker jag att det känns säkrare, därför att ett företag som står nära ett s.k. finansgeni köpt resterna av Tretorn AB. Man kan kanske påstå att utskottet i denna del har visat sig aningslöst. Någon kommentar med anledning av att vi nu har sett hur i två fall under en kort tid spekulationen i skatteavdrag och inflation fått ta över industrier i gummibranschen finns inte. På denna punkt är riksbankschefen mycket klarare, ty han sade nyligen i en intervju att det inte finns någonting samhällsnyttigt i den verksamhet som den i Tretornaffären aktuelle köparen sysslar med. En annan person, börskommentatorn i Svenska Dagbladet, är inte sämre än riksbankschefen med formuleringen: Det är en olustig affär i spekulation i ett blödande företag. ös Om det här har näringsutskottet egentligen inte ens sagt ett litet pip, som skulle kunna ge en uppfattning om utskottets inställning. Låt vara att Tretornaffären är färskare än betänkandet: även den förutan borde man ha kunnat prestera en åsikt om det här. Lägg därtill, herr talman, att man på sina håll har finansproblem, både likviditetsoch soliditetsproblem. Härvidlag har utskottet helt avstått från att behandla motionskraven. Med tanke på att multinationella företag finns inblandade anser jag att det inte hade varit särskilt märkvärdigt eller kontroversiellt, om utskottet hade hanterat motion 392 litet mera positivt. Enligt min uppfattning behöver vi tvivelsutan ett program för den svenska gummiindustrin, ett program mot vilket vi kan stämma av utvecklingen, ett program som kan styra utvecklingen. Det är nämligen dit som motionen syftar. Det är då litet magert och osäkert att lita på de krafter som industriministern, och tydligen också utskottet, litar på när de jämför situationen för Goodyear med den som Firestone i Borås befunnit sig i. Industriministern hoppades nämligen att Goodyears problem skulle lösas genom samma handlingsmönster som tillämpats för Firestone. Och där var industriministern bara åskådare. Där köpte köparen för förlustavdragens skull. Och resultatet har blivit att en däckfabrik är på väg att läggas ned. Samtidigt meddelar nu TT att industriministern gärna ser att man bygger en helt ny däckfabrik i Landskrona, och det må vara. Så hänger till slut allt på industriverkets utredning. Den skall klara allt, och utskottet framhåller betydelsen av att samhället noga följer utvecklingen inom gummiindustrin. Utskottet förutsätter att regeringen så snart som möjligt sedan utredningsarbetet avslutats tar upp frågan om ett samlat program för eventuella statliga insatser inom den svenska gummiindustrin. Man kan ju tycka att det kan vara så dags då — men på vems villkor har då utvecklingen till dess skett? Och hur ser industrin ut då? Väckarklockorna har dess värre både varit många och ringt rätt ofta på senare tid. Men utredandet har bara gått segare och segare. De av olika organ uppsatta tidsramarna har spruckit, och nu talar man om en avslutning år 1980. Det är klart att det kan bli så, men jag tror snarare att man kan säga ”någon gång på 1980-talet”. Och det blir säkert lättare att ta fram ett program för de rester som då är kvar — om man nu får vara litet cynisk i det här sammanhanget. För min del, herr talman, anser jag det självklart att samhället här måste vara offensivt, och en första förutsättning för det är att nu se till att få ett slut på de fyra årens utredande och använda utredningsresultaten som grund för ett program för den svenska gummiindustrin. Ett sätt att nå detta — som jag upplever som ett delmål — är att kammaren ansluter sig till motion 392, som jag därför ber att få yrka bifall till. Låt mig till sist poängtera att yrkandet gäller bägge klämmarna i motionen trots att näringsutskottet helt avstått från att behandla den första klämmen. Då jag gör det bortser jag helt från vad som kan dölja sig bakom ”m.m.” i utskottets första kläm.

Herr talman! Skall vi ha någon gummiindustri i Sverige? Skall vi ha någon tekoindustri i Sverige? Skall vi ha någon varvsindustri i Sverige? Skall vi ha någon jordbruksmaskinindustri i Sverige — det finns nämligen inte mycket kvar av denna en gång så stora bransch i den svenska verkstadsindustrin? Alltså skall vi ha någon nationell dataindustri? Skall vi ha någon skoindustri? Skall vi ha någon rälsfordonsindustri? Så kunde man fortsätta ganska länge att fråga. Det finns de som menar att man skall stå passiv inför utvecklingen. Att man skall acceptera att hela branscher slås ut. Som tror att detta är i enlighet med marknadshushållningens orubbliga lagar. T. o.m. taget som kapitalistisk åskådning är det en enfaldig form av kapitalism. Men det är den i regeringen helt dominerande filosofin. Att nya industriländer trängt fram på de gamlas bekostnad beror just på att de ofta inte nöjt sig med att låta utvecklingen sköta sig själv utan medvetet satt upp utvecklingsmål som de satsat på att förverkliga. Det är märkligt att ett så avancerat land som Sverige har ett så gammaldags och primitivt kapitalistiskt tänkande som dominerar dess industripolitik. Det är nämligen helt fel att det skulle innebära något oundvikligt, än mindre något fördelaktigt, att koncentrera ett lands industri bara till speciella fåtaliga produkter eller branscher. Det är sant att det finns en tendens i den kapitalistiska utvecklingen till en sådan koncentration och en sådan uppdelning mellan länder och regioner. Men det är en tendens som leder till obalans och kris. Det är inte gynnsamt att hela branscher får degenerera. Det är inte fördelaktigt att produktionsschemat glesas ut och att man koncentrerar sig bara på ett smalt mönster. Tvärtom. För att en industriell ekonomi skall kunna förnya sig krävs en viss grad av mångsidighet. För att kristendenser skall kunna mildras och bekämpas krävs att man så att säga har sina ägg placerade i många korgar. För att effektivaste möjliga utnyttjande på sikt av de industriella resurserna skall garanteras krävs just en mångsidighet, som gör det möjligt för nyheter och initiativ att sprida sina effekter till andra branscher och grenar inom systemet. Allt detta gör att man inte bör tillåta att gummiindustrin i Sverige slås ut. Det finns tvärtom en rad skäl för att förnya och utveckla den. Vpk-motionen om Tretorn skrevs under allmänna motionstiden. Sedan dess har en del hänt, och situationen har förändrats. Men det innebär ingen lösning av problemet. Vad man kan iaktta nu är tvärtom att gummiindustrin håller på att falla sönder, och Tretorn är ett av exemplen på detta. Den har börjat bli ett objekt för spekulanter, för den typiska uppsättning konsulter som alltid dyker upp i döende branscher. Gummiindustrin i Helsingborg har, med de lösningar som nu håller på att organiseras, splittrats upp. Den har blivit skådeplats för de typiska kortsiktslösningar och den typ av uppköp och rekonstruktioner som vi av erfarenhet vet normalt brukar förebåda det slutliga sönderfallet och nedläggningen. Utskottet är helt oförstående till faran av detta sönderfall, trots att man borde ha lärt sig känna igen symtomen från så många andra industrier och branscher. Man sitter med armarna i kors i den fromma förhoppningen att sysselsättningen är tryggad. Men något sådant besked har inte getts. De anställda har inte fått veta hur många som skall återanställas efter uppsägningarna. Ingenting är planerat som skulle kunna inleda den för fortlevnaden absolut nödvändiga förnyelsen. Det är i dag typiskt borgerlig industripolitik att inte ha några skapande tankar utan att bara låta saker och ting löpa i industrin, alltmedan gamarna samlas. Det är inte förvånande. Men däremot är det förvånande att utskottets socialdemokrater helt passivt ställer upp på den borgerliga skönmålningen, passiviteten och den bristande omsorgen om utvecklingsmöjligheterna, bl.a. inom Tretornkomplexet. Jag frågar: Hur kan ni tro på att spekulativa manipulationer, ytliga rekonstruktioner och uppsplittring av verksamheten skall kunna säkra några jobb på två, tre eller flera års sikt? Hur kan utskottets socialdemokrater bara svälja denna borgerliga grundsyn och detta belåtna stillasittande? Det är desto mer förvånande, som ni ju också från er egen riksdagsgrupp tar lovvärda initiativ, ser problemen, pekar på dem och föreslår åtgärder. Verkligheten är ju den, att ett företag av Tretorns typ bara kan få sin framtid tryggad om det sker en omfattande reinvestering och förnyelse av branschen. Någon sådan är inte planerad, och det vet man. Tretornkomplexets anläggningar i Helsingborg är hårt nedslitna. Arbetsförhållandena är utomordentligt dåliga. Effektivitet och prestation skadas av detta. De anställdas hälsa blir lidande. Utrustningen är gammalmodig och innebär klara risker ur skyddssynpunkt. Det finns f. ö. alla skäl att misstänka att resurser flyttats ut ur landet och att därför industrin belastas ekonomiskt på ett medvetet sätt, som senare kan användas som argument för att lägga ner. Det är bara staten i samverkan med de anställda som på sikt kan garantera gummiindustrins existens här i landet. Om två år kommer näringsutskottet säkerligen att tvingas erkänna detta. Men då kan det vara för sent att göra någonting. Det behövs en gummiindustri i Sverige. Det är naturligtvis riktigt att dess traditionella produkter i vissa delar inte kan försvaras. Det må man acceptera. Men gummi är ett intressant och användbart material i en mängd sammanhang. Det har stort intresse som utgångsmaterial bl.a. för beläggning, skydd, stötoch ljuddämpning, applicering på maskiner och i diverse konstruktioner och detaljer. Här krävs en förnyelse. Det behövs nya maskiner. Det behövs investeringar i mer hygieniska förhållanden, för man kan aldrig hoppas på förnyelse och överlevnad, om man som nu medvetet räknar med att man skall fortsätta en kort tid med samma nedgångna och skamligt försummade industri, samma påfrestningar på de arbetandes hälsa. En förnyelse kan bara ett samhälleligt ägande och en demokratisk ledning åstadkomma. Den kan aldrig framgå ur nödlösningar, som hankar sig fram från dag till dag i väntan på den slutliga döden som man hela tiden räknar med skall komma. Det behövs också gummiskodon av god kvalitet. Det är faktiskt en ynkedom, när utskottet bara hänvisar till att man måste finnas sig i vilken skräpimport som helst. Så är det inte. Att det förs in lågprisvaror i landet är en sak. Naturligtvis kan man av handelspolitiska skäl inte rikta urskillningslösa slag mot sådan import, och det är heller inte önskvärt. Men när marknaden håller på att direkt förstöras av det rena skräpet, är det dags att ta upp denna fråga. Det försäljs i dag i Sverige t.ex. fritidsskor, som man bara behöver gå med några hundra meter på en vanlig grusväg för att man skall få värk i fötterna. Det är direkt olämpliga och hälsovådliga produkter. De bjuds ut därför att man lurar folk med låga priser och därför att man cyniskt räknar med att de som känner sig hänvisade till billighetsvaror inte protesterar mot att de fördärvar fötter och leder. Sådant bör man sätta stopp för både av ekonomiska och av medicinska skäl. Skall gummiindustrin räddas, skall det som sagt ske med en planerad och långsiktig förnyelse. Och den bör ske nu, innan man har lyckats köra ned företag som Tretorn ännu djupare. Låt oss sluta med ansvarslösheten och undanflyendet, sluta med att lura dem som arbetar med att de är trygga under provisorier, vilkas tysta förutsättning hela tiden är att man skall lägga ned sedan man har svettat ur de anställda ännu någon tid och tunnat ut produktionsmedlen ytterligare. Låt oss slå vakt om kunnandet och mångsidigheten i tillverkningsindustrin och låt oss slippa bädda för fler tomma fabrikshallar i Helsingborg och på andra håll. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1784.

Herr talman! När vi i dag behandlar näringsutskottets betänkande nr 61 med anledning av motioner om gummiindustrin i Sverige, är det minst sagt förvånande att utskottet inte har tagit något intryck av den senaste tidens händelser inom gummiindustrin, där hotet om nedläggning av Goodyear i Norrköping med 780 anställda är en av de större händelserna. Detta hot kan få oönskade effekter från sysselsättningsoch beredskapssynpunkt samt från samhällsekonomiska synpunkter genom en ökad import, som kanske medför ännu större svårigheter för andra företag inom gummiindustrin i vårt land. Den större delen av produktionen vid Goodyear utgörs av bildäck med en ökande försäljning i Norden. Jag instämmer helt i Per Olof Håkanssons redogörelse för situationen inom gummiindustrin i vårt land. De svåra åren vid Goodyear i Norrköping har gjort de anställda till ett väl sammansvetsat gäng. Det samfällda och enastående lagarbete som sker mellan alla grupper på Goodyear för att man skall få behålla sina jobb, trots att jobben är tunga, smutsiga och inte särskilt högt betalda, är värt all respekt. Nedläggningen av Goodyear måste stoppas. Nödvändiga statliga insatser måste göras i avvaktan på det utlovade programmet för hur hela gummiindustrin i vårt land skall se ut i framtiden. Gummiindustrin hade behövt riksdagens stöd för att påskynda ifrågavarande program. Men i debatten den 29 maj i år avslöjade industriministern ett mycket ljumt intresse för denna plan för hela gummiindustrin. Herr talman! Jag kommer att stödja Per Olof Håkanssons yrkande om bifall till motion 392.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar har förekommit på föredragningslistan flera dagar, men behandlingen har fått uppskjutas. Egentligen borde näringsutskottet använt den tiden för att presentera en bättre produkt. Ärendet borde ha varit återförvisat för ny utskottsbehandling. Utskottets betänkande med anledning av motioner om gummiindustrin är nämligen undermåligt. Utskottet har inte ens bemödat sig om att på ett formellt riktigt sätt avstyrka motionerna. I två av motionerna behandlas frågan om ett program eller en utvecklingsplan för svensk gummiindustri. Egentligen avstyrker utskottet bara den ena motionen på den punkten, såvida inte bokstäverna ”m.m.” i det andra fallet skall täcka in frågan om en utvecklingsplan. Liknande gäller i fråga om motionsyrkandena rörande statens engagemang. I den ena motionen begärs en nationalisering av Goodyears och Firestones fabriker i Sverige, medan det i den andra yrkas på andra former av statligt engagemang. Avslagsyrkandet gäller dock bara nationaliseringskravet, och beträffande den andra motionen får motionärerna på den här punkten nöja sig med ett ”m.m.”. Om det handlat om formalia skulle jag inte tagit så allvarligt på frågan. Dess värre är avslagsyrkandet också dåligt underbyggt. Tydligen sätter näringsutskottet sin lit till en utlovad kartläggning av den svenska gummiindustrin som statens industriverk genomför. Men, ärade utskottsledamöter, medan gräset växer dör kon! Det är en akut krissituation för såväl Goodyear i Norrköping som Firestone i Borås och förmodligen även i Viskafors. Den tystnad som industriministern iakttog om denna plan i riksdagens frågedebatt häromdagen styrker mig i uppfattningen att näringsutskottet söker hänga upp sitt avslagsyrkande på något som i verkligheten inte finns. Utskottet förutsätter att regeringen tar upp frågan om ett samlat program och eventuella statliga insatser när utredningsarbetet är klart, vilket man beräknar skall inträffa under 1980. Men om de aktuella fabrikerna har slagit igen innan dess, vad är då det hela värt? Borde det inte vara ett minimikrav att inga drastiska förändringar får ske innan utredningen är klar? Om utskottet sagt detta kunde man hyst respekt för det. Utskottet förutsätter också att regeringen gör erforderliga bedömningar från beredskapssynpunkt beträffande Goodyears fabrik i Norrköping. Men de vädjanden, uppmaningar och andra till intet förpliktande regeringsuttalanden som har gjorts lär inte röra cheferna för det USA-ägda företaget i ryggen. Vad bryr de sig om våra beredskapsskäl? Utskottet anser att sysselsättningen tryggats vid Firestones fabrik i Viskafors genom att anläggningen sålts till Hexagon AB. Vad vågar utskottet garantera därvidlag? Har inte näringsutskottet upptäckt att spekulation brukar vara en drivkraft i sådana här sammanhang? En nedläggning kan mycket väl bli aktuell även i Viskafors. När det gäller Boråsfabriken har Hexagon AB förbehållit sig rätten att lägga ner. Nu har kommunen gått in i den besvärliga situationen, men osäkerheten kvarstår. Staten borde ha andra möjligheter att garantera verksamheten. Det tyder inte på planering utan på planlöshet när nu regeringen tycks söka ersätta varvet i Landskrona med bildäckstillverkning där. Att bolla arbetslöshet mellan Borås, Norrköping och Landskrona löser inga problem. Näringsutskottet anstränger sig dock till att ”framhålla det angelägna i att samhället noga följer utvecklingen vid de nedläggningshotade enheterna och är berett att medverka till en lösning av sysselsättningsproblemen”. Om detta talade vi häromdagen med industriministern i en frågedebatt här i kammaren. Vad som då framkom om regeringens beredvillighet att omedelbart göra något konkret ger inte mycket till stöd för utskottets förhoppningar ens i detta avseende. Vad det handlar om är mäktiga multinationella företag som hämtat stora vinster i Sverige utan att göra erforderliga nyinvesteringar. Desinvesteringar, kallade industriministern det. Vanskötsel och rovdrift, brukar de anställda kalla det. Goodyear i Norrköping är ett skrämmande exempel på denna verksamhet. Den har lett till en dålig arbetsmiljö och försliter arbetarnas hälsa. Sedan åberopar företaget hög frånvaro som ett skäl för att avveckla verksamheten. Samma företag är enligt industriministern inte berett att överlåta sitt kunnande och sin marknad i Sverige. ; Det finns både ett omedelbart och ett långsiktigt problem, vilket vi sökt rikta uppmärksamheten på i motionen 699 som jag tillsammans med Marie-Ann Johansson väckt till årets riksdag. Det omedelbara är att möta nedläggningshotet vid Goodyears och Firestones fabriker. Detta hot har vilat över företagen under flera år. Nu tycks det dock vara ganska definitivt. Sedan motionen skrevs har krisen blivit akut i Norrköping. Över 700 anställda får göra sig beredda på att bli utan jobb, därtill i en kommun som redan förut haft allvarliga sysselsättningskriser. Situationen är likartad i Boråsområdet. En nationalisering av Goodyears och Firestones fabriker i Sverige är motiverad för att hindra att de anställda berövas sina jobb. Men också för det långsiktiga problemet är en nationalisering av dessa företag motiverad. Det måste vara orimligt att avveckla så betydande delar av gummiindustrin innan behoven och förutsättningarna kartlagts. Utskottet nämner beredskapsskälen. Det finns också flera andra. Vad sker när de multinationella företagen lämnar Sverige? Får vi en ”tekokris” även i denna bransch? Hur påverkas situationen för det KF-ägda företaget Gislaved? Skall svenska bilfabriker, som i hög grad omsatt produkter från de multinationella företagens verksamhet i Sverige, i fortsättningen främja en import som skadar den svenska produktionen eller kan åtgärder vidtas som gör att de blir viktiga stödjepunkter för den svenska tillverkningen? En utvecklingsplan eller ett program för svensk gummiindustri är någonting synnerligen angeläget. Det är nödvändigt att komma ur de multinationella företagens hänsynslösa grepp om marknaden, som demonstrerats i att betydande vinster hämtats genom rovdrift och att de anställda i företagen liksom vårt lands intressen kommer i kläm när spekulanterna drar till nya och mer profitabla marknader. Det statliga engagemanget kan naturligtvis ha olika former. Det avgörande är att staten engagerar sig aktivt för att förhindra att spekulationen ödelägger resurser och ställer arbetare och tjänstemän utan jobb. Verksamheten måste i fortsättningen bedrivas utifrån samhälleliga behov och inte utifrån det internationella kapitalets vinstintressen. Samtidigt som regeringen uttalar vädjanden och uppmaningar till multinationella företag och riksdagens näringsutskott förutsätter det ena och det andra sitter det spekulanter utanför vårt lands gränser och gör sina kalkyler. Deras siffror väger tyngre än vädjanden och förhoppningar från regeringar och riksdagsutskott. De anställda vid dessa multinationella företag känner med all rätt djup oro. De borgerligas agerande i näringsutskottet är begripligt. De skall försvara regeringens passivitet. Man borde dock kunna begära något mer av utskottets socialdemokrater, men tydligen står också de bakom utskottets ställningstagande. Det är beklagligt. De som hotas av arbetslöshet genom de multinationella företagens spel vill veta om det i Sveriges riksdag finns vilja att angripa problemen aktivt och konkret. Tillfälle att visa denna vilja finns. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 699 om en utvecklingsplan för svensk gummiindustri och nationalisering av Goodyears och Firestones fabriker i Sverige.

Herr talman! Som framhålls i vår motion 2015 är det svenska medlemskapet i Världsbanken ingen ny fråga. Det har varit ett ständigt återkommande krav från vänsterpartiet kommunisternas sida att Sverige skall lämna Världsbanksgruppen. Skälen härtill är naturligtvis många och har också upprepade gånger framförts av företrädare för vpk i kammaren. Jag vill därför hänvisa till tidigare års debatter och helt kort utveckla några av skälen. Världsbanken är och har alltid varit ett verktyg för den amerikanska imperialismen. Dess stöd går huvudsakligen till reaktionära regimer, och i de få fall motsatsen sker sätter man press på de progressiva staterna för att de skall bedriva en politik som gynnar imperialismen och inte de breda folklagren. Jag skulle kunna nämna Chile, där banken stoppade lånen under Allendeperioden men återupptog dem så fort han störtats. Jag skulle kunna dra en rad andra exempel. Nu föreslår den svenska regeringen att Sverige skall medverka till en ungefärlig fördubbling av Världsbankens eget kapital. Man gör det utifrån motiveringen att man därmed skapar förutsättningar för en ökad låneverksamhet och kontinuitet i programverksamheten. Det rör sig, herr talman, om belopp på omkring 1 800 000 000 kr. I tidigare debatter har utrikesutskottets företrädare faktiskt erkänt det faktum att bankens politik är reaktionär och inte står i överensstämmelse med de mål som den svenska riksdagen satt upp för vår u-landspolitik. Man har också erkänt det faktum att röstfördelningen i Världsbanken missgynnar de länder i tredje världen som försöker bedriva en politik i arbetarnas och de breda folklagrens intressen. Utrikesutskottets företrädare har hävdat och hävdar än i dag att man verkar för en förändring av dessa förhållanden. Men jag frågar mig — och jag frågar utskottets företrädare — på vilket sätt en sådan förändring har skett som motiverar dessa närmare 2 miljarder kronor. Har bankens huvudsakliga inriktning förändrats? På den frågan blir svaret otvetydigt nej. Har röstfördelningen förändrats? Också på den frågan blir svaret nej. Herr talman! Det finns enligt vänsterpartiet kommunisternas uppfattning ingenting som motiverar vare sig medlemskapet eller än mindre denna höjning av insatsen som är aktuell i dag. Med detta vill jag yrka bifall till motion 2015.

Herr talman! Finansutskottet tillstyrker enhälligt att regeringen bemyndigas att öka Sveriges kapitalinsats inom Världsbanken. Därutöver gör utskottet ett tillkännagivande om behovet av svenska insatser för reformer inom Världsbanken. Tillkännagivandet görs med anledning av en socialdemokratisk motion som har Gertrud Sigurdsen som första namn. Innehållet i tillkännagivandet är helt i överensstämmelse med den politik regeringen sedan länge drivit gentemot Världsbanken. I propositionen hade handelsministern dock inte tagit upp frågor av policykaraktär, och därför har utskottet bedömt det angeläget att avge tillkännagivandet i betänkandet. Lika enhälligt har utskottet avstyrkt vpk-motionen. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen avslagit liknande yrkanden, senast för någon månad sedan. Argumenten har varit flera. Det är ingen tvekan om att Världsbankens politik i vissa avseenden kan och skall kritiseras. Det gäller bl.a. att man vid bedömningen av olika projekt inte på ett tillfredsställande sätt har beaktat t.ex. de sociala behoven och fördelningseffekterna. Trots detta är det uppenbart att bankens långivning är en viktig källa för obunden internationell kreditgivning för utvecklingsändamål. Om Sverige lämnar Världsbanksgruppen skulle det innebära att u-länder i ökande grad hänvisas till att utnyttja den privata kapitalmarknaden. Detta skulle främst drabba de fattigaste länderna. Bästa sättet att påverka en organisation av Världsbankens typ är ändå att stanna kvar inom den och där argumentera för sin uppfattning. Det är på det sättet man kan försöka ändra inriktningen av reglerna så att de bättre överensstämmer med Sveriges grundläggande uppfattning i biståndsfrågor, och det är vad Sverige enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör göra. Utrikesutskottet pekar i sitt yttrande på några reformer som det är angeläget att Sverige driver. Det är bl.a. några av de frågor som Eva Hjelmström tog upp, nämligen röstfördelningen och utlåningens inriktning. Nästa tillfälle att driva dessa frågor är vid de förhandlingar som inleds vid FN:s generalförsamlings extra möte i höst. Det är då en styrka att två enhälliga utskott står bakom dessa uttalanden. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag tycker det är bra att Christina Rogestam instämmer i den kritik som vi har riktat mot Världsbankens politik. Utskottet har också gjort ett tillkännagivande som går i den riktningen, säger Christina Rogestam. Det är naturligtvis positivt, men samtidigt är det ett faktum att man från svensk sida år efter år framfört kritik utan att uppnå något som helst resultat. Fortfarande bedriver Världsbanken en politik som går stick i stäv mot de mål som den svenska riksdagen har satt upp för u-landspolitiken. Man bör enligt min mening dra konsekvenserna av detta och lämna den här gruppen och inte som nu föreslås höja insatserna. Det skulle vara ett effektivt sätt att tillkännage sitt missnöje med den politik som banken bedriver.

I dag kan lagen om kreditpolitiska medel endast tillämpas på banker, försäkringsbolag, allmänna pensionsfonden och liknande, vilket snedvrider konkurrensen på kreditmarknaden. Dessutom är de flesta större finansbolag dotterbolag till banker. Att även finansbolagens verksamhet skall omfattas av den kreditpolitiska lagstiftningen är angeläget, eftersom deras verksamhet har växt kraftigt under 1970-talet. Deras kreditgivning har under den senaste tioårsperioden ökat med i genomsnitt ca 20 20 årligen mot ca 1596 för den totala kreditmarknaden. Enbart under 1979 har ökningen varit nära 30 26 och för konsumtionskrediter inte mindre än 46 90. Finansbolagen har kunnat expandera på bekostnad av bankerna, som varit hårdare reglerade. Dessutom har samhällets grepp över den totala kreditgivningen försvagats, eftersom stora delar av bankernas kreditverksamhet flyttar över till finansbolagen om man genomför en hård reglering av bankerna. Detta har den enskilde medborgaren upplevt, när han nekats lån till angelägna ändamål, t.ex. för reparation av en villa, medan han sedan direkt kan gå till samma banks finansbolag och få ett kreditkort, som ger honom möjlighet att för lånade pengar köpa t.o.m. dagligvaror — med den skillnaden att det senare lånet är till en betydligt högre ränta. Detta måste naturligtvis upplevas som stötande. Det som är betänkligt i det ärende vi behandlar i dag är emellertid att regeringen och utskottsmajoriteten endast föreslår att utlåningsreglering och därmed också emissionskontroll skall kunna tillämpas på finansbolag. 1975 års finansieringsbolagskommitté, vars utredning regeringsförslaget bygger på, föreslog att finansbolagen liksom banker och försäkringsbolag dessutom också skulle kunna omfattas av likviditetskrav och räntereglering. Men regeringen följer inte finansieringsbolagskommittén, trots att dess förslag fick ett kraftigt stöd av i detta sammanhang så tunga remissinstanser som fullmäktige i riksbanken, bankinspektionen, fullmäktige i riksgäldskontoret, konsumentverket m.fl. I stället går regeringen finansbolagen till mötes och begränsar regleringen till att gälla endast utlåningsreglering. Därmed får vi inte konkurrensneutralitet mellan banker och försäkringsbolag å ena sidan och finansbolag å andra sidan. Dessutom kan delar av bankernas verksamhet flyttas över till finansbolag när t.ex. banker arbetar under likviditetskrav och som nu också är fallet räntereglering. Därmed minskar också den statliga kreditpolitiken i effektivitet även i fortsättningen. Det är således, tycker vi, ett ganska halvdant förslag regeringen kommer med, och man får en känsla av att ekonomiministern ansett att han måste göra någonting men mest därför att han känt sig därtill nödd och tvungen. Och det är betecknande hur moderaterna dominerar regeringsarbetet. Här kör man över landets penningvårdande myndigheter, och enligt vad man kan utläsa också centerns och folkpartiets ledamöter i riksbank och riksgäldsfullmäktige, finansieringsbolagskommittén, LO, TCO m.fl. remissinstanser. Det måste väl också kännas litet deprimerande för de många som är engagerade i föreningsbanker, sparbanker 0. d. — såsom bl.a. utskottsmajoritetens företrädare Rolf Andersson är — att åse detta. Det är viktigt att framhålla att en väsentlig orsak till att statsmakterna måste kunna reglera kreditmarknaden hårdare är den obalans svensk ekonomi befinner sig i med stora växande budgetunderskott och ett växande bytesbalansunderskott. Budgetunderskottet späder på likviditeten, skapar ett inflationstryck och en allt större grå kreditmarknad. När finanspolitiken blir satt helt ur spel, som den alltmer har blivit under de senaste åren med de borgerliga regeringarna, återstår det bara att strama åt med penningoch kreditmarknadspolitik. Och med budgetunderskott i storleksordningen nära 60 miljarder, går det snart inte ens att genom de hårdaste åtstramningar reducera de negativa effekterna i ekonomin. Men nog tycker man ändå att regeringspartierna då skulle känna det ansvaret att de ger riksbanken de instrument den själv önskar för att klara den här svåra uppgiften. Jag vill med detta yrka bifall till den del av den socialdemokratiska reservationen som innebär att statsmakterna skall kunna använda alla tre regleringsinstrumenten, vilket finansieringsbolagskommittén föreslagit och riksbanken önskar. Denna proposition och det betänkande vi nu skall behandla innehåller också ett förslag till lag som ger regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid kontoköp på kredit. Detta bemyndigande skall gälla t. v. i avvaktan på resultatet av den utredning som nyligen tillsatts på kontokortsområdet. Regeringen uttrycker ingen avsikt att nu använda sig av detta bemyndigande, utan den passivitet som tidigare kännetecknat ekonomiministern i denna fråga fortsätter. Vi anser att problemen på kontokortsområdet nu blivit så akuta och väl dokumenterade att ingripanden omedelbart bör göras. Det är i dag alltför lätt för personer med svag ekonomi att skaffa sig ett antal kontokort och ytterligare försämra sin ekonomi. Människor lockas att göra köp av dyra konsumtionsvaror utan att ha ekonomiska förutsättningar för detta. De dras därmed in i en för dem förnedrande handläggning med ibland utdragna betalningsförelägganden och slutligen utmätning. Till all annan utslagning som förekommer i samhället har detta blivit ytterligare en, som det är viktigt att det vidtas åtgärder emot snarast. Enligt den socialdemokratiska reservationen bör därför det givna bemyndigandet omedelbart utnyttjas till att ställa krav på kontantinsats vid kontoköp. Det föreslogs också på sin tid av kreditköpkommittén, som ansåg att i princip ett krav på kontantinsats borde gälla vid samtliga kreditköp av större omfattning. Vi anser i den socialdemokratiska reservationen att regeringen snarast bör använda bemyndigandelagen och ställa krav på kontantinsats samt överväga hur man skall begränsa det totala antalet kontokort som en och samma person kan inneha. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till denna del av den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Låt mig från början deklarera att jag är ivrig anhängare av en så fri kreditmarknad som möjligt. Samtidigt har jag full förståelse för att samhället i vissa konjunkturmässigt återkommande situationer måste omfattas av 'kreditrestriktioner, t.o.m. hårda sådana. Men någonting har gått snett med den svenska kreditmarknaden. När jag som bankman får in en kund som vill låna pengar för ett oprioriterat ändamål, t.ex. en fjärran semesterresa, får han självfallet nej i dag. Men samtidigt har jag i min skrivbordslåda ansökningsformulär för kreditkort hos finansbolag. Om kunden har fast anställning, kan jag snabbt bevilja en ganska hygglig kredit till i stort sett dubbla banklåneräntan. Jag håller alltså i stort sett med om den beskrivning som Roland Sundgren lämnade. Varför har det blivit så? Jo, kreditrestriktioner och regleringar är effektiva styrmedel då de sätts in och under en följande, kort tid. Om man, som vi gjort under senare år, försöker arbeta med permanenta restriktioner, anpassar sig marknaden snart till den nya situationen. Vi ser åtskilliga exempel på detta. Finansbolagen sväller till antal och volym, de stora icke-finansiella företagens finansrörelser blir mer och mer intressanta, vilket i sin tur kanske går ut över investeringarna osv. Långsiktiga regleringar är inte bra av främst följande skäl: 1. De hämmar innovationer. Om bankerna fått kreditkapaciteten, hade de idag säkert haft både leasing och factoring i egen affär, för att bara nämna ett exempel. Nu måste produktutvecklingen ske via omvägar över de mer än 250 finansbolag som dykt upp i regleringarnas spår. 2. Regleringar föder alltid motåtgärder om de permanentas. 3. Hårda regleringar i vårt land ger fördelar åt utländska varor och tjänster finansierade av utländska oreglerade eller mindre reglerade finansinstitut. Bankerna är nu så reglerade att de inte fungerar som kreditgivare i traditionell mening. Kreditförmedling och obligationsförvaltning är de två nya stora arbetsuppgifterna. När nu regleringsmöjligheterna via bankerna är i stort sett uttömda kastas lystna blickar på finansbolagen. Men om vi då lägger ut hela nätverket av permanenta regleringar också för finansbolagen, tvingar vi samtidigt fram en ny anpassning på marknaden. Kanske får den gamle ockraren chansen igen, och honom kan vi aldrig reglera. Jag ansluter mig således till den grundinställning som deklareras i propositionen på s. 25: ”En räntereglering för finansbolagen skulle sannolikt medföra att den övriga grå kreditmarknaden ökade och att nya kreditkanaler utvecklades. Från den synpunkten skulle i och för sig en friare räntebildning på banklånemarknaden vara att föredra. Stora delar av den grå kreditgivningen skulle därigenom kunna överföras till den organiserade marknaden.” Jag vill tillägga: Kan någon ge ett rimligt motiv för att vi skall ha de hårdaste regleringarna för den sektor där vi har ett helt batteri av kontrolloch insynsmöjligheter? Vi skall alltså vara försiktiga när det gäller nya regleringar av kreditmark naden. Den rätta vägen måste vara att försöka lätta på restriktionerna för bankerna så att dessa åter får koncentrera sig på det jobb de har kompetens för — att själva lämna kredit och inte som nu tvingas vara mäklare för andra långivare. Mot den bakgrund som jag nu refererat tycker jag att regeringens förslag är väl avvägt. Man har valt att väsentligen använda ett av de sju regleringsinstrument som lagen om kreditpolitiska medel anger, nämligen utlåningsregleringen. Det främsta motivet för just detta instrument är att det kan användas selektivt med avseende på utlåningens ändamål. Det kan därför inriktas särskilt på t.ex. kontokortskrediterna. Finansutskottets majoritet har anslutit sig till regeringens förslag och därmed tillbakavisat socialdemokraternas krav på ytterligare regleringar. Flera motiv finns för detta ställningstagande: 1. Enutredning är tillsatt för översyn av den kreditpolitiska lagstiftningen. Den bör vi avvakta, så att vi med säkerhet hittar rätt bland de olika regleringsinstrumenten. 2. Utlåningsränteregleringen är ett av de tre s.k. extraordinära medel som kan användas, alltså ett av de kraftigaste som kan sättas in. 3. En särskild utredning på kontokortsområdet tillsätts i dagarna — det är ju beträffande kontokortskrediterna vi har de stora frågetecknen. 4. Beslutet om namnskydd för de stora finansbolagen, som troligen fattas senare i dag i kammaren, har också betydelse i sanerande avseende. Det socialdemokratiska kravet på räntereglering har utskottet avvisat främst därför att det inte går att renodla räntan från andra hos finansbolagen betydande ersättningar för t.ex. inkasso, bokföring och fakturering. Beträffande kravet på likviditetsreglering har utskottet noterat att en sådan inte kan göras selektiv gentemot krediter för särskilt ändamål, t.ex. konsumtionskrediterna. Vidare kan ju alltid en likviditetsreglering pareras med en större upplåning, och en dyr sådan skulle drabba främst de företagare som anlitar finansbolagen.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
Herr talman! Rolf Andersson började med att säga att han är anhängare av en så fri kreditmarknad som möjligt, och han frågade: Varför skall vi behöva ha en så hårt reglerad kreditmarknad, som så småningom förlorar i effektivitet? Anledningen till att vi måste reglera kreditmarknaden så här hårt är ju den obälans vi har i ekonomin, med de stora växande bytesbalansunderskotten och det växande bytesbalansunderskottet. När finanspolitiken är satt ur spel kan man bara återställa balansen genom att strama åt med penningoch kreditmarknadspolitik. Och som jag sade i mitt inledningsanförande är det snart svårt att klara detta. Vi får nu gå över till att reglera finansbolagen hårdare, och det kan, som Rolf Andersson sade, tvinga fram en ytterligare oreglerad kreditgivning. Men statsmakterna kan ju inte avstå från att lagstifta bara därför att det kan leda till en ytterligare oreglerad kreditgivning. Om så blir fallet måste vi se vad vi då kan göra ytterligare åt detta. Beträffande kontokortskrediterna vill jag säga: Det tillsätts nu i dagarna en kontokortsutredning, som riksdagen beställt genom en socialdemokratisk reservation med någon rösts majoritet. Annars har det utmärkande varit en passivitet på det här området. Det är klart att denna utredning behöver arbeta. Men jag vill peka på att kreditköpskommittén redan för några år sedan föreslog att kontantinsatser skulle användas vid alla kreditköp, även beträffande kredit genom kontokort. Här finns alltså sedan tidigare ett förslag, och jag tycker därför att vi redan nu kan vidta åtgärder.
Herr talman! Vi känner väl alla litet grand av detta att vi håller på att tappa kontrollen över det omfattande nätverk av regleringar som vi har på kreditmarknaden. Och det är just därför vi har fått en utredning som skall se över kreditpolitiken och kreditregleringarna. Låt oss då avvakta och se om det finns möjligheter att lätta på regleringarna — det måste vara den väg vi har att gå. Jag vill sedan tillägga något om finansbolagen. Det är lätt att få en något negativ inställning till finansbolagen och deras frihet. Men jag vill nämna att de uträttar ett utomordentligt fint arbete på marknaden i många avseenden. Jag kan nämna några. Det är angeläget för de mindre och medelstora företagen att de får fungera. Finansbolagen har hittat nya vägar när det gäller de säkerheter som kan användas, t.ex. fakturabelåning. Leasingföretagen arbetar också med andra säkerheter än dem vi har att kräva i bankerna. Finansbolagen tillhandahåller en omfattande administrativ service som är mycket värdefull för de små företagen. Det gäller fakturahanteringen, inkassering, bokföring, likvidmottagning etc. Men det som för dagen kanske är mest iögonenfallande är just den snabba tillväxten. Vi är överens om detta. Men jag tillägger än en gång: Vi skall möta detta genom att se över hela regleringssystemet för att se om det inte finns möjligheter att i stället lätta på regleringarna för bankerna.
Herr talman! Som Rolf Andersson säger är vi på väg att tappa kontrollen över den ekonomiska politiken. Då tycker vi från socialdemokratiskt håll att det är extra angeläget att ge riksbanken tillfälle att utnyttja de möjligheter som den ändå har att klara penningoch kreditpolitiken. Riksbanksfullmäktige har tillstyrkt förslaget från finansieringsbolagskommittén och påpekat att det är viktigt att bestämmelserna om räntereglering får ligga till grund för överenskommelser och rekommendationer till kreditinstituten. Det är angeläget, framhåller riksbanksfullmäktige, att finansbolagen omfattas av bestämmelserna om räntereglering och likvidi tetskvoter för att bl.a. ränteläget på specialinlåningsmarknaden skall kunna hållas nere och för att också bankerna skall ha möjligheter att konkurrera på något så när lika villkor, när de ändå konkurrerar på samma marknad. Jag kan hålla med Rolf Andersson om att finansbolagen gör betydande insatser i svensk ekonomi — de har bedrivit utvecklingsarbete och funnit nya kreditformer, vilket har varit till fördel för företag som har svårt att på annat sätt få låna pengar. Men det kan också innebära nackdelar för de små och medelstora företagen, och jag tyckte att Rolf Andersson var inne på det när han sade att om bankerna hade fått bättre möjligheter hade de i större utsträckning kunnat stå de små och medelstora företagen till tjänst. Småföretagen får dras med höga ränteoch administrationskostnader för dessa krediter — det är minsann inte fråga om någon välgörenhet. Detta bör man också ha med i bilden när man talar om finansbolagens värde för de små och medelstora företagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Roland Sundgren påstår att jag har sagt att vi har tappat kontrollen över den ekonomiska politiken. Det var fräckt. Jag har sagt att vi har ett sådant nätverk av kreditregleringar att marknaden nu har anpassat sig till detta. Vi måste därför se över kreditpolitiken, och det är just därför som en utredning har tillsatts. Låt oss avvakta resultatet av den och se vilka instrument som skall användas i framtiden.

Herr talman! Om vi inte har tappat kontrollen över ekonomin, så vill ändå riksbanken ha instrument för att kunna bedriva en effektiv kreditpolitik. Det tycker jag är ett tungt vägande argument i ett läge där vi har så enorma budgetunderskott. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i sin helhet skall återförvisas till utskottet.

Herr talman! Jag vill då bara säga att det är säkrare att mota Olle i grind än när han har kommit igenom. ärendet i dess helhet skall återförvisas till utskottet. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i dess helhet skall återförvisas till utskottet.

Herr talman! För arbetsköparna mot folket — det är en kort karakteristik av den borgerliga regeringens kompletteringsproposition. Den politik som där kommer till uttryck kännetecknas av insatser enligt tre huvudlinjer: för det första en omfördelning av resurserna till de arbetandes nackdel, för det andra angrepp på den offentliga sektorns sociala verksamhet och för det tredje åtgärder för att berika kapitalägare och höginkomsttagare. Vad kammaren i dag har att ta upp till diskussion är främst avsnittet 2.2, som avser omprövningar och omprioriteringar av den statliga verksamheten. I kompletteringspropositionen lämnas dörren öppen för en ökad avgiftsfi nansiering. Vad detta kommer att innebära i framtiden är inte svårt att föreställa sig, nämligen höjningar av taxorna för den offentliga sektorns tjänster, något som i första hand drabbar de redan sämst ställda. Vidare skall riksrevisionsverket pröva konsekvenserna av olika ledighetsregler. I propositionen sägs sålunda följande om det aktuella översynsprojektet: ”Efter samråd med cheferna för socialoch arbetsmarknadsdepartementen och statsrådet Johansson anser jag att ett sådant bör avse effekterna av lagstiftningen om ledighet och utförande av olika uppgifter på arbetstid utom ramen för den ordinarie verksamheten. Under senare år har en snabb utveckling ägt rum vad gäller både möjligheterna till ledighet från arbetet och utnyttjandet av dessa möjligheter. Det gäller bl.a. den successivt utvidgade föräldraförsäkringen, rätten till deltidsarbete för småbarnsföräldrar, rätt till ledighet för studier, facklig verksamhet, offentliga förtroendeuppdrag m.m. Syftet med dessa reformer är att skapa ökad valfrihet och välfärd för medborgarna. Ännu har dock inte någon samlad analys gjorts av vilka konsekvenser som denna utveckling för med sig. Dessa frågor bör nu studeras. Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att begränsa studien till ett mindre antal myndigheter och företag. Bl. a. bör den samlade frånvaron och — jag vill understryka det, herr talman — ”kostnaderna i olika avseenden kartläggas. Ett uppdrag med denna innebörd bör lämnas till riksrevisionsverket.” Från vänsterpartiet kommunisternas sida anser vi de reformer som räknas upp i propositionen och som genomförts på detta område vara i huvudsak positiva, även om de naturligtvis i många fall har varit såväl otillräckliga som ofullgångna. Reformer kostar pengar och måste givetvis få göra det. Men dessa reformer har fått positiva effekter för många medborgare. I propositionen betonas just kostnadsaspekten, vilket är illavarslande. Det leder osökt till misstanken att vad den planerade översynen avser att åstadkomma är inskränkningar i de rättigheter som lönarbetarna tillkämpat sig. Utskottet hävdar motsatsen. Utskottet påstår att denna översyn inte är ett led i en förberedelse för en social nedrustning. Detta låter sig naturligtvis sägas, men med tanke på den allmänna inriktning regeringens politik har finns det, herr talman, sannerligen ingen garanti för detta — tvärtom. Jag vill därför yrka bifall till vpk-motionen 2066.

Herr talman! Det beslut som riksdagen i dag står i begrepp att fatta rörande den statliga redovisningsrevisionen blir dåligt — ja, jag är rädd för att det tyvärr blir ett riktigt dåligt beslut. Antag för ett ögonblick att ett meddelande till Volvos över 100 000 aktieägare utgick från företagets VD med följande lydelse: Jag har beslutat att företagets räkenskaper i framtiden inte skall utsättas för någon extern revision. Vid bolagsstämman kommer i fortsättningen inte att tillsättas revisorer. Jag kommer i stället att låta några på företaget anställda, över vilka jag självfallet har direktivrätt, tillse att den ekonomiska redovisningen sköts på rätt sätt. Jag kommer själv att bestämma vad som får revideras, och jag anser det inte nödvändigt att delge vare sig aktieägarna eller styrelsen resultatet av revisionen. Företaget måste spara, och då har vi inte råd till mer revision än vad jag nu sagt. Med ungefär tioåriga mellanrum kommer jag i stället att låta en utomstående konsultbyrå gå igenom företaget för att se om det finns saker som enligt deras mening kan effektiviseras. Men någon årlig oberoende extern revision skall vi inte ha. Herr talman! Det är inte svårt att föreställa sig reaktionen på ett fingerat meddelande av detta slag till Volvos aktieägare. Bortsett från att en sådan åtgärd skulle stå helt i strid med aktiebolagslagens krav på revision så skulle aktieägarnas, de anställdas och andra intressenters reaktion med all säkerhet bli skarp. Vad jag sagt är ändå inte någon särskilt grov karikatyr av hur den statliga redovisningsrevisionen fungerar. I själva verket är den bild jag målat upp en pinsamt korrekt beskrivning av skattebetalarnas, och i deras ställe riksdagens och regeringens små möjligheter att kontrollera vad som sker i statsförvaltningen eller med andra ord hur skattepengarna används. Den nuvarande tingens ordning — eller oordning — är ett resultat av ett riksdagsbeslut från 1967. I det fastslogs att redovisningsrevisionen inte längre skulle ligga hos riksrevisionsverket utan flyttas ut i ett antal revisionskontor, i dag 23 till antalet. I samband med en utvärdering av hur redovisningsrevisionen fungerar, som riksrevisionsverket gjorde för ett par år sedan, konstaterade auktoriserade revisorn Sune Karlsson i ett utlåtande kort och gott följande: ”Jag vill påstå att det inte förekommer någon oberoende extern redovisningsrevision av statlig verksamhet såsom revisionen nu är uppbyggd”. Den översyn som då gjordes har så småningom resulterat i en proposition som i sin tur föranlett det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. I propositionen föreslås ett antal förändringar syftande till att stärka redovisningsrevisionens ställning. Det är inget tvivel om att de förslagen innebär inte oväsentliga steg i rätt riktning, men de innebär inte att principerna i den nuvarande ordningen ändras. Det finns många sätt att kritisera svagheterna i det nuvarande systemet. Riksrevisionsverkets egen granskning har visat att revisionskontoren står i ett faktiskt beroendeförhållande till de granskade myndigheternas chefer, alltså ett beroendeförhållande mellan dem som skall granska och dem som skall granskas, att revisionskontoren ofta har låg kompetens, oklart formulerade arbetsuppgifter, ett ofullständigt definierat revisionsområde samt ett alldeles för svagt eller obefintligt stöd från riksrevisionsverket. Ett annat sätt att beskriva bristerna i den nuvarande organisationen är att peka på resultatet av redovisningsrevisionen. I motion 218, där jag tar upp frågan inte bara om redovisningsrevisionen utan om huvudmannaskapen för den statliga revisionen över huvud taget, nämns att av 234 avlämnade revisionsberättelser för budgetåret 1977/78 revisorn i 156 fall avstått från att uttala sig, beroende på resursbrist. Revisionsuppdraget har alltså i nästan 70 20 av fallen över huvud taget inte kunnat fullföljas. För den som till äventyrs tror att förhållandena har förbättrats kan jag nämna — det här är hittills opublicerade siffror — att för det senaste revisionsåret, alltså 1978/79, har i 69 26 av samtliga fall revisorn avstått från att uttala sig om redovisningen. Alltså en nästan lika hög siffra som tidigare. I bara 47 fall, motsvarande 17 96, föreligger en ren revisionsberättelse, något som man i sin enfald skulle tro var det i särklass vanligaste. Herr talman! En dålig redovisningsrevision innebär naturligtvis problem i sig. Men än viktigare är måhända frågan om huvudmannaskapet för den statliga kontrollapparaten över huvud taget. Riksdagen har till sitt förfogande riksdagens revisorer. Men det är uppenbart att den institutionen inte utgör någon effektiv apparat för kontroll av den statliga verksamheten. Till det är riksdagens revisorer en alldeles för liten institution. Sanningen är alltså den att vi här i riksdagen fattar beslut om miljardbelopp, om anslag, om verksamhetsinriktning och liknande, men vi har inga verkliga möjligheter att här i huset kontrollera vad pengarna används till, dvs. om våra beslut verkligen fullföljs. Riksdagens revisorer är som sagt en för liten institution för att kunna åstadkomma den granskning som skulle erfordras för att vi skall få ett rimligt beslutsunderlag. Konstitutionsutskottets dechargegranskning är inte heller något effektivt sätt att kontrollera den statliga verksamheten. Herr talman! Jag tycker det finns skäl att just här i riksdagen rikta uppmärksamheten på att den kontrollapparat som finns, framför allt i form av riksrevisionsverket, ligger under regeringen och icke under riksdagen. Det kan vara intressant att observera att institutioner motsvarande riksrevisionsverket i de flesta demokratier ligger under riksdagen, exempelvisi England, USA, Frankrike, Västtyskland, Italien, Belgien och Österrike. I länder som Sovjet, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Argentina, för att nämna några, ligger motsvarigheten till riksrevisionsverket precis som i Sverige under regeringen. Bland västdemokratierna intar faktiskt Sverige i det här avseendet en unik ställning genom att den helt dominerande kontrollapparaten ligger under regeringen i stället för under riksdagen. Det kan vidare förtjäna observeras att i stadgarna för den internationella organisationen för statlig revision så förutsätts att kontrollapparaten — riksrevisionsverket eller vad den må heta — ligger under riksdagen. Slutsatsen blir att man måste fråga utskottets talesman varför inte utskottet har ansett det önskvärt att överväga frågan om huvudmannaskapet för den statliga revisionen. Fungerar verkligen allt så väl med de nuvarande tingens tillstånd att frågan inte ens behöver övervägas? Herr talman! Jag skall avslutningsvis säga följande: Min uppfattning är att riksdagens arbetsinriktning i viss utsträckning måste förändras. Vi måste i ökad utsträckning granska vad som sker i statsförvaltningen. Jag tror att det är både bra och nödvändigt att en sådan förändring av riksdagens arbetsinriktning kommer till stånd. Bra därför att en sådan måste till om det skall finnas möjligheter för riksdagen att verkligen styra och bedöma den verksamhet som påstås stå under demokratisk kontroll. En sådan förändring av riksdagens arbetsinriktning är också bra om man vill minska byråkratin. För att kunna hävda rättssäkerheten är det nödvändigt att riksdagen verkligen vet och har möjlighet att kontrollera vad som sker i den statliga förvaltningen. En sådan förändring, herr talman, är nödvändig helt enkelt därför att — som vi alla vet — den ekonomiska verkligheten tvingar fram en omprövning av befintlig verksamhet. För att detta skall kunna ske är det emellertid nödvändigt att riksdagen har en effektiv kontrollapparat till sitt förfogande. Det kan ju inte vara nog att vi här i kammaren diskuterar och beslutar vad som skall ske i olika statliga förvaltningar, om vi därefter inte har möjlighet att kontrollera att besluten verkligen följs upp. Herr talman! Just mot bakgrund av vad jag senast har sagt, dvs. nödvändigheten av att riksdagen får en effektiv kontrollapparat till sitt förfogande, tror jag — även om det i dag inte finns anledning att ta voteringsstrid mot ett enigt utskott — att det finns all anledning att återkomma i den här frågan.